Herr talman! Jag upprepar att kommunen har rätt och möjlighet att meddela särskilda föreskrifter inom kommunen vilka exempelvis innebär att man sänker svavelhalten i oljan. Jag vill också erinra om att det naturligtvis är ett kommunalt ansvar att planera så att en alltför kraftig industrialisering på ett begränsat område undviks. Detta är det svar som jag vill ge Margit Odelsparr på hennes följdfråga.
Herr talman! Sedan denna fråga aktualiserats har hälsovårdsnämnden i Sundsvalls kommun agerat på ett föredömligt sätt. Nämnden har i skrivelse till kommunstyrelsen hemställt om att den skall verka för att eldning med lågsvavlig olja införs i kommunen, helst redan 1981. Men man har också ansett att det inte är praktiskt med en lokal bestämmelse enbart för Sundsvalls del. Det hänger bl.a. samman med oljebolagens distributionsom råden och andra sådana saker. Dessutom har vi en hel del industrier som ligger i anslutning till Sundsvalls kommun men inom Timrå kommun, och därför har hälsovårdsnämnden begärt att kommunstyrelsen också skall verka för att eldning med lågsvavlig olja skall införas i hela länet. Vidare har hälsovårdsnämnden beslutat att en stor hälsoundersökning skall genomföras. Också det är ett positivt agerande från kommunens sida. Jag hade hoppats att jordbruksministern skulle ha kunnat lämna ett mera positivt besked till mig här i dag. Jag noterar emellertid att det i jordbruksministerns svar står att en kommitté nu har tillsatts för att undersöka faktorer som kan medföra risk för cancer. Detta tycker jag är glädjande, eftersom det enligt vad jag har erfarit hittills inte har gjorts tillfredsställande undersökningar för att fastställa orsakerna till cancer.
Herr talman! Det är naturligtvis min förhoppning att andra hälsovårdsnämnder skall agera lika kraftfullt som Sundsvalls hälsovårdsnämnd har gjort efter den senaste upplysningen. Då klarar man länsproblemet på det sättet. När det sedan gäller att införa förbud mot högsvavlig olja snabbare än vad riksdagsbeslutet anger vill jag säga att det naturligtvis delvis är en fråga om tillgången på lågsvavlig olja, men det är, herr talman, framför allt en fråga om varför man sänkt svavelhalten i oljan. Enligt det beslut som riksdagen fattat är det för att förbättra försurningssituationen i landet, där förhållandena i södra och mellersta Sverige är sämre än i Norrland. Detta är en av anledningarna till att man ansåg sig kunna vänta med att genomföra ett sådant förbud i Norrland. Detta är naturligtvis en sak som man får se på. Men med de kunskaper som vi har i dag är det inte rätt av interpellanten att sätta likhetstecken mellan svavelhalten i eldningsoljan och risk för cancer.
Herr talman! Det råder mycket delade meningar om huruvida svaveldioxid framkallar cancer. Hittills har det väl många gånger varit så att man avslöjat cancerframkallande ämnen mera av en slump. Man har inte gjort någon kontinuerlig uppföljning och kartläggning, som jag hoppas att den här kommittén kommer att ägna sig åt i fortsättningen. Sedan vill jag också säga att vi har utsläpp av många olika slag i Sundsvallstrakten. Inte minst alarmerande är det stora utsläpp benspyren från Gränges Aluminium som uppmärksammats. Men chefen för naturvårdsenheten på länsstyrelsen anser ändå att svavlet är den värsta luftföroreningen inom länet, och han tycker att det finns skäl att förkorta dispenstiden.

Herr talman! Arne Fransson har, med hänvisning till ett par aktuella ärenden, frågat mig om jag anser att en förstärkning av kyrkans markinnehav med drygt 6 500 ha skogsmark är förenligt med de riktlinjer som riksdagen nyligen fastlade för den framtida jordbrukspolitiken. En utgångspunkt för den nuvarande jordbrukspolitiken är att familjelantbruket skall vara den dominerande företagsformen. Rationaliseringspolitiken skall därför främja uppbyggandet och vidmakthållandet av effektiva familjeföretag. Detta syfte ligger också till grund för den jordförvärvslag som trädde i kraft i somras. Lagen skall också stärka sambandet mellan brukande och ägande och främja strukturrationaliseringen inom jordbruket och skogsbruket. Enligt den nya jordförvärvslagen skall tillstånd vägras om marken behövs för jordbrukets eller skogsbrukets rationalisering. I fråga om större markförvärv medför detta att betydande arealer av den förvärvade marken kan komma att få avstås till förmån för de aktiva jordoch skogsbrukare som behöver förstärkning av sina fastigheter. Jag uttalade i lagrådsremissen om jordförvärvslagen att balansen mellan olika ägarkategorier bör behållas i stort sett oförändrad. Lagen har mot den bakgrunden utformats så att möjligheterna för t.ex. kyrkan att förvärva jordbruksoch skogsfastigheter blir beroende av om man är villig att som kompensation avstå redan ägd mark som är lämplig att överföra till aktiva jordoch skogsbrukare. Omfattningen av den mark som bör avstås blir givetvis beroende av förhållandena i det enskilda fallet. De ärenden som Arne Fransson hänvisar till i sin fråga beräknas inom kort komma in till regeringen. Jag är inte beredd att föregripa den prövning som då skall ske.

Herr talman! När riksdagen våren 1979 fattade beslut om en ny jordförvärvslag slogs det fast att lagstiftningen skulle främja uppbyggandet och vidmakthållandet av effektiva familjeföretag och därmed stärka sambandet mellan brukande och ägande. Vidare uttalade riksdagen att rationaliseringspolitiken skulle utformas med utgångspunkt i familjelantbruket som den dominerande företagsformen. Kyrkans stora intresse av att förstärka sitt markinnehav är oroande och något som enligt min bestämda mening måste motverkas, om de riktlinjer för jordbrukspolitiken som nu gäller skall kunna fullföljas. Det är bra att skogsbolagen säljer ut delar av sitt markinnehav, men de bör då inte hamna i en annan juridisk persons ägo. I stället bör sådan mark användas på det sättet att man bereder aktiva jordoch skogsbrukare möjlighet att förstärka sina fastigheter. Enskilda lantbrukare har ingen som helst möjlighet att konkur rera prismässigt med kyrkan med tanke på de avsevärt bättre ekonomiska förutsättningar som kyrkan har i förhållande till den enskilde lantbrukaren. De arealer som Holmens Bruk AB och Munksjö AB skall försälja till kyrkan i en del Smålandskommuner är av betydande omfattning. Jag är medveten om att lantbruksstyrelsen har krävt en viss markkompensation från kyrkan. Det är bra men inte tillräckligt. En utveckling innebärande ökat markinnehav för kyrkan är något som jag inte kan ställa mig bakom. Jag noterar emellertid och sätter min lit till de uttalanden som jordbruksministern har gjort i samband med lagrådsremissen och som också återges i svaret, nämligen att balansen mellan olika ägarkategorier bör behållas i stort sett oförändrad. Jag är fullt medveten om att jordbruksministern i det enskilda fallet inte kan föregripa den prövning som skall ske i regeringen, men jag tolkar ändå jordbruksministerns svar på det sättet att man inte kommer att godkänna den av mig aktualiserade överlåtelsen av mark på nu gällande villkor. Jag får slutligen, herr talman, tacka jordbruksministern för svaret på min fråga.
Herr talman! Jag vill erinra om att grundprincipen är att juridiska personer som inte bedriver skogsindustriell verksamhet, och dit räknas kyrkan, får förvärvstillstånd endast om de avstår mark av samma storlek eller värde som förvärvet eller om annat skäl finns. När regeringen under senare år har medgivit större kyrkliga markförvärv har en förutsättning varit att stiftsnämnderna har varit beredda att medverka till att avyttra tidigare innehavd mark för rationaliseringsändamål.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för det kompletterande svaret. Jag tror att det var värdefullt att jordbruksministern angav regeringens principiella inställning. Det är enligt min uppfattning helt riktigt att överlåtelse skall ske bara under förutsättning att man då avstår mark av samma storlek eller värde som förvärvet avser. På den punkten har jag ingen avvikande uppfattning. Jag hoppas därför att den prövning som regeringen gör av det åktuella ärendet kommer att leda till ett positivt ställningstagande och bereda möjligheter för unga lantbrukare att komplettera sina redan befintliga fastigheter med ytterligare mark.

Herr talman! Gunnar Olsson har frågat om de hittills samlade erfarenheterna av det första bekämpningsåret är sådana att jag anser att årets bekämpning av granbarkborren skall fortsätta även under 1980. Han har vidare frågat vilka ytterligare insatser jag är beredd att vidta för att fortsätta kampanjen mot granbarkborren. Regeringen har tidigare i höst ställt 600000 kr. till skogsstyrelsens förfogande för inventering av hur årets stora bekämpningsaktion mot granbarkborren har lyckats. Inventeringen visar att skadorna totalt sett har minskat väsentligt. Skogsstyrelsen bedömer dock att bekämpningsåtgärderna måste få ungefär samma omfattning nästa år och har begärt att pengar skall ställas till förfogande för statsbidrag. Framställningen bereds f. n. i jordbruksdepartementet, och regeringen kommer så snart det är möjligt att fatta beslut i frågan.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min fråga. För det första kan vi konstatera att kampen mot granbarkborren i Värmland och några andra skogslän är det hittills största projektet i landet när det gäller biologisk kontroll av skadeinsekter. För det andra kan vi konstatera att den här kampen blir hemskt dyr men att staten ändå knappast kan ha råd att sluta detta krig mot granbarkborren. Årets satsning kan nämligen inte få vara en engångsföreteelse, om man över huvud taget skall få bukt med insekterna. Av totalt anvisade 24 milj.kr. under 1979 har ca 18 milj.kr. förbrukats i mitt hemlän Värmland. Nu ansöker skogsstyrelsen om 30,3 milj.kr. för 1980. Vid ett samtal som jag i dag har haft med skogsvårdsstyrelsen i Värmland och dess tjänstemän uppgav man att Värmland behöver ungefär hälften av detta belopp, dvs. ca 15 milj.kr. Dessa siffror visar att årets storskaliga granbarkborrebekämpning kommer att fortsätta i samma skala även under nästa år, under förutsättning att medel ställs till förfogande. I Värmland har hittills ca 250 000 fångstfällor placerats ut i skogarna, och enligt beräkningarna skall ytterligare 50 000 fällor sättas ut. Även om jordbruksministern, vilket framgår av svaret, i dag inte är beredd att precisera något anslagsbelopp i anslutning till skogsstyrelsens äskande om 30,3 milj.kr., vore det värdefullt om statsrådet ändå ville göra en klar viljeyttring, som garanterar att kampen kan få fortsätta under 1980 efter ungefär samma former som i år. Med ett sådant uttalande skulle statsrådet instämma i den bedömning som skogsstyrelsen gör, nämligen att bekämpningsåtgärderna måste få ungefär samma omfattning under 1980 som de hade under 1979.
Herr talman! Får jag ännu en gång erinra om att 1979 års bekämpningsaktion var den största sedan verksamheten startades i slutet av 1960-talet. För första gången satsades i stor skala också på ferromoner, som hade prövats endast i mindre omfattning tidigare. Då kan man dra den slutsatsen, som skogsstyrelsen har gjort, att årets bekämpning har givit värdefulla erfarenheter på många områden. Man kan också dra den slutsatsen att den ökade trenden i angreppen, som visade sig 1977 och 1978, nu har brutits. Skadorna är totalt nere på 1977 års nivå. I alla inventerade län har skadorna minskat, med undantag av Örebro län. Glädjande är naturligtvis den kraftiga minskning som skett i Värmlands län, som i en följd av år varit svårast drabbat. Från dessa utgångspunkter bereds ärendet om fortsatt stöd i regeringskansliet.

Herr talman! Det är ett riktigt konstaterande av statsrådet att den kampanj som genomförts har varit till alla delar lyckad. Utplaceringen av fångstfällor har blivit en klar framgång. Denna smått unika kampanj bör därför få fortsätta. Men kampanjen är ingalunda avslutad. För ett par veckor sedan gavs ett TV-program — jag vet inte om statsrådet hade tillfälle att se det — som gav en skrämmande bild av hur det i dag ser ut i framför allt Klarälvdalen, där de allra största skadorna finns. Bara i år har 325 000 granar — det motsvarar ungefär 108 000 skogskubikmeter — dött av de här angreppen. Jag vet inte om statsrådet haft tillfälle att se katastrofområdet i Värmland. Anders Dahlgrens företrädare gjorde ett besök på platsen, och det ledde till att 24 miljoner omedelbart ställdes till förfogande. Jag skulle vilja föreslå statsrådet att vi i gott samarbete planerar in ett sådant besök i norra Värmland under våren, så får statsrådet på ort och ställe se den stora katastrof som drabbat skogsbruket där.
Herr talman! Det är riktigt, som Gunnar Olsson säger, att kampanjen inte är avslutad. Om den hade varit avslutad skulle inte skogsstyrelsen ha begärt ytterligare 30,3 miljoner för nästa år.

Herr talman! Hans Alsén har frågat mig vilken uppfattning jag har om riskerna för ett ökat energibehov och en växande nedskräpning genom tillverkningen av öloch läskburkar av aluminium och om jag är beredd att vidta åtgärder för att hindra eller förebygga eventuella dylika risker. Bakgrunden till Hans Alséns frågor är bl.a. att PLM efter en överenskommelse med Pripps bryggerier beslutat bygga en förpackningsfabrik, vari man fr.o.m. år 1982 skall tillverka 900 miljoner dryckesförpackningar av aluminium per år. Avsikten är i första hand att ersätta den nuvarande burken av bleckplåt. På sikt räknar man med att aluminiumburken skall ta en större del av dryckesmarknaden än vad bleckplåtsburken nu har. De berörda företagen samverkar i ett projekt för återvinning av aluminiumburken. I projektet, som följs av en styrgrupp med företrädare för bl.a. naturvårdsverket, konsumentverket och Svenska kommunförbundet, avser man att bedriva försöksverksamhet i en kommun med att samla in tomburkar från hushållen i anslutning till insamlingen av returpapper och textilier. I samband med behandlingen av proposition 1975:32 om återvinning och omhändertagande av avfall uttalade riksdagen att det bör vara klarlagt innan produktionen av en vara påbörjas hur varan skall omhändertas sedan den har använts och blivit avfall. Vidare uttalades att det är producenten som i första hand har ansvaret för att avfallet tas om hand på ett riktigt sätt från miljöoch resurssynpunkt. Utan en väl fungerande återvinning skulle en övergång till aluminiumburken komma att medföra inte bara en ökad energiåtgång utan också miljöolägenheter i form av ökad nedskräpning. Dessa problem kan komma att växa om burken tar marknadsandelar från returglaset. Det ankommer på de berörda företagen att svara för att frågan om återvinningen av aluminiumburkarna löses på ett från samhällets synpunkt tillfredsställande sätt. Regeringen kommer att noga följa utvecklingen på detta område och är beredd att vidta erforderliga åtgärder för att säkerställa att en sådan återvinning kommer till stånd.

Herr talman! Låt mig först få tacka jordbruksministern för svaret på min interpellation. Det är enligt min och, tror jag, många andras uppfattning en stor och viktig energi-, resursoch miljöfråga som behandlas i interpellationen. Jag brukar inte göra reklam för Expressen, men man kostade på sig ett uppslag i den här frågan i gårdagens tidning. Självfallet har jag, som det litet skämtsamt brukar heta, inga barn med Expressen, men jag tror ändå att man där är på rätt väg i sammanhanget genom att peka på det här problemet på ett sätt som i varje fall inte jordbruksministern har gjort. Jag tvingas tyvärr mot bakgrunden av interpellationssvaret säga att jordbruksministern svarat i knapphändigaste laget. Men jag hoppas att statsrådet är beredd att komplettera och vidareutveckla sig i den efterföljande diskussionen. Jag kommer nämligen att ställa vissa frågor i det fortsatta resonemanget. Låt mig inledningsvis få konstatera att emballageutvecklingen inom livsmedelsindustrin under en längre tid gått mot en alltmer ökad andel engångsförpackningar. Under de senaste åren har en seriös diskussion upptagits beträffande emballageutvecklingen. De direkta orsakerna till detta är två: dels energikrisen i början av 1970-talet, dels miljöoch livskvalitetsfrågornas ökade aktualitet. Jag kan tänka mig att de företag som är aktuella i den här speciella frågan — PLM och Pripps — har väl så seriösa avsikter med sin diskussion om och slutliga satsning på en återvinningsbar aluminiumburk. Det är bara beklagligt att man från deras sida under utredningsarbetets gång inte funnit anledning att kontakta företrädare för konsumenterna. De små bryggerierna har tydligen heller inte varit intressanta samtalspartner i sammanhanget. Nej, man har faktiskt valt att över huvudena på flertalet andra intressenter fatta sina beslut. Med hänsyn till att Pripps till sin huvuddel ägs av samhället och att PLM är ett direkt monopolföretag på den aktuella marknaden är jag mycket intresserad av jordbruksministerns synpunkter på den här speciella aspekten. Får det gå till så här i ett samhälle, där ändå centerpartiet har ett betydande inflytande och där samma centerparti ständigt upprepar att det är de små företagen man skall slå vakt om, att man skall ha ett decentraliserat beslutsfattande osv.? Är detta ett rimligt handlingssätt, tycker jordbruksministern, av ett företag som i hög grad är samhällsägt och ett annat företag som är ett direkt monopolföretag? Att begagna aluminium som förpackningsmaterial för drycker är faktiskt ingen ny idé ens i Sverige. Redan i mitten av 1960-talet umgicks kooperativa Wårby Bryggerier med planer på att använda dryckesburkar av det materialet. Enligt de uppgifter jag fått av vid den tiden ansvariga personer hos Wårby avstod man emellertid från aluminiumburken efter samtal med generaldirektören vid naturvårdsverket och experten där Hans Palmstierna, som båda ställde sig avvisande till tanken. Så tycker jag att det skall gå till i sådana här frågor. I linje med Wårbys politik på det här området har de kooperativa butikerna istor utsträckning underlättat för konsumenterna att återlämna sina tomglas. Som jag ser det hade det från olika utgångspunkter — inte minst från samhällets och konsumenternas — varit angeläget att PLM och Pripps parallellt med diskussionerna om tillverkning av aluminiumburken åtminstone hade övervägt möjligheten att utveckla glasemballaget. Det har man dock — på det tyder de uppgifter jag har — helt avstått ifrån. Jag tror mig veta att man valt den linje i viss strid med övriga medlemmar i Svenska bryggareföreningen — också ett exempel på att den store kan gå sina egna vägar. Ja, så kan det alltså gå till när — om uttrycket tillåts — de stora elefanterna dansar. Resultatet har inte vare sig ur samhällseller ur konsumentintressets synpunkt blivit i alla delar särskilt tilltalande. Verkningarna härav kan komma att visa sig långt fram i tiden. De kan bli ödesdigra på olika områden. Det kan bli fråga om skador i vår miljö, om en oansvarig energiförbrukning och om besvärliga konkurrensförhållanden inom bryggerinäringen, som redan är hårt drabbad. Både kammarens ledamöter och flera tidigare regeringar har haft anledning att sysselsätta sig med problemen inom denna näring. Bryggerinäringen har ju stora problem ur sysselsättningsmässiga och andra synpunkter, vilket är av betydelse i detta sammanhang. Låt mig litet närmare och i varierande omfattning få utveckla mina synpunkter på dessa tre huvudområden. Under första hälften av 1981 kommer PLM:s nya fabrik i Fosie i Malmö att börja leverera aluminiumburkar till i varje fall Pripps bryggerier. Fabriken kommer, som också framgår av interpellationssvaret, att ha en årskapacitet av 900 miljoner förpackningar. Jag vet inte om ett så stort antal burkar skulle rymmas här i plenisalen, men jag skulle knappast tro det. Det är alltså inte fråga om några småposter. Man kan förstås till att börja med trösta sig med att allt inte kommer att säljas i vårt land — men nog blir det fråga om stora tal. Vi lär redan i dag ha en percapitakonsumtion i Sverige på 70 burkar. Allt tyder på att denna konsumtionsnivå kommer att stiga. Som jämförelse kan nämnas att konsumtionen i USA ligger på 250 burkar per person och år. Vi brukar ju när det gäller vad som skall ske i fråga om utvecklingen i vårt land ofta hämta uppgifter från den amerikanska marknaden. Låt mig dröja kvar med exempel just från USA. Där har nämligen aluminiumburken en mycket stor marknad. I USA har byggts upp system för tomburkens återtagning vilka varierar mellan olika stater. PLM-Pripps har planerat ett system för insamling av tomburkar från hushållen i anslutning till insamlingen av returpapper och textilier. Om utfallet av denna insamlingsform vet vi i dag slätt intet. Låt mig i detta sammanhang åberopa ett annat tidningsorgan, som jag själv och jag förmodar även jordbruksministern studerar med stort intresse varje vecka, nämligen tidningen Land. I dess senaste nummer, nr 48, inrymdes en stor artikel på två sidor om bl.a. just denna fråga. Artikeln var rubricerad ”Ett energislöseri utan like?” — frågetecknet är kanske berättigat. I den artikeln sägs beträffande den kommunala verksamheten avseende insamling av papper och textilier: ”Kommunal pappersinsamling blir obligatorisk från årsskiftet. Men nu är det bara en månad kvar och fortfarande har bara ett fåtal kommuner genomfört insamlingen. För om de inte anser sig ha råd slipper de nämligen, och burkarna hamnar troligen även de bland soporna.” Jag vet inte hur väl underrättad tidningen Land är, men jag förmodar att jordbruksministern sitter inne med mera ingående informationer. Hur står det till ute i kommunerna på den här punkten? Pripps material och kanske även i någon mån interpellationssvaret ger ett intryck av att man ute i kommunerna har en fantastisk beredskap för att ta emot burkar, tidningar och andra typer av avfall. Jag tillåter mig tvivla på detta och lutar åt att Land har rätt, men jag vore tacksam om jordbruksministern kunde korrigera mig på den punkten. Jag hyser alltså minst sagt dubier om huruvida denna insamlingsverksamhet kommer att fungera. Något som vi vet är ändå hur det har gått i USA. Erfarenheter därifrån visar att man får tillbaka, generellt i hela USA, ca 26 96 av den försålda kvantiteten aluminiumburkar. Räkna efter vad ca 30 96 —- om vi skall vara litet generösa — på 900 miljoner burkar kan bli! Det blir inget ansenligt antal burkar, om vi skulle hamna på samma nivå här i landet. I de stater där burkar belagts med hög pant är återtagningen betydande. Den sker dock genom butikerna och förorsakar där stora svårigheter, då säljställena inte är planerade för ett så stort tomburksåterlämnande. Vad jag kan förstå finns det i Sverige ingen möjlighet att via butikerna samla in tomburkar. Handlarna har nämligen — och här har jag uppfattat det som om man är helt överens — sagt ifrån på den punkten. Man har ingen möjlighet att ta emot burkar. I andra stater i USA, där återtagningen sker på speciella insamlingsplatser, ligger retursiffran på ca 50 96. I stater där inga aktiva insatser gjorts är retursiffran betydligt lägre. Mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts i USA kan det med andra ord finnas skäl för oss att hysa stor oro. Under våren 1980 avser aluminiumintressenterna här i landet att starta en s.k. försöksverksamhet vad gäller insamling av tomburkar från hushållen. Enligt uppgift kommer försöksverksamheten att ske i Varberg under medverkan av en styrgrupp, som det så vackert heter, med företrädare för bl.a. naturvårdsverket, konsumentverket och Svenska kommunförbundet. Låt mig återkomma till några reflexioner när det gäller formen för myndigheters medverkan i ett sådant här projekt. Först måste jag få ge uttryck för min minst sagt betydande förvåning över att man i det här läget kan tala om försöksverksamhet i ordets egentliga mening. Klart är ju nämligen att burkfabriken redan är under uppförande. Det är dessutom fråga om en mycket stor investering. Jag har sett siffror på mellan 100 och 200 milj.kr. Vad den exakta siffran är vet jag inte, men den är i varje fall mycket hög. Jag skulle vilja se den som —- om försöksverksamheten inte faller väl ut — kan stoppa tillverkningen av aluminiumburken. Följden blir i så fall inte bara en avskräckande stor kapitalförstöring. Förväntad sysselsättning äventyras också, och berörda företag, kommuner och anställda kommer helt naturligt att reagera. Jag vill därför fråga jordbruksministern: Hade det inte varit rimligt — det är en både principiell och praktisk fråga — att genomföra en verklig försöksverksamhet innan beslutet om fabrikens byggande fattades? Statsrådets i interpellationssvaret gjorda hänvisning till riksdagens beslut i anledning av propositionen 1975:32 kan få sin rätta belysning genom ett kompletterande svar här i kammaren. Menar jordbruksministern för resten att riksdagens uttalande ”att det är producenten som i första hand har ansvaret för att avfallet tas om hand på ett riktigt sätt från miljöoch resurssynpunkt” kan komma att infrias i fråga om aluminiumburken? Vad jag kan förstå hänger det helt och hållet på kommunerna om detta skall ge resultat. Det är på kommunerna som man har byggt upp hela återtagningen av tomburkar. I sakens nuvarande läge är det också av direkt intresse att få höra om jordbruksministern tycker att det är tillfredsställande att en — jag upprepar — s.k. försöksverksamhet bedrivs i bara en enda kommun, som dessutom lär vara utvald av PLM. Det svaret avvaktar jag med stort intresse. En enda kommun skall alltså ge svar på frågan om det går att klara återtagningen av aluminiumburkar. Jag har hört att man i denna kommun, som skall vara en s.k. försökskommun, också skall bygga den fabrik som skall svara för nedsmältningen av det återtagna aluminiumet. Jag har här inga kommentarer, men det kan kanske vara av intresse att konstatera detta. Så några ord om myndighetsmedverkan i sammanhanget. PLM har i olika skrivelser och på annat sätt framhållit att olika myndigheter, med intressebevakning på området, har ställt sig positiva till den nya burken. Det har också nämnts att jordbruksdepartementet varit välvilligt. Hur det är med den saken kan kanske jordbruksministern utveckla litet närmare. Det är ju särskilt intressant mot bakgrund av centerpartiets, som jag uppfattar det, ärligt menade stora intresse för miljövårdsfrågor. Har jordbruksdepartementet verkligen varit med och välsignat och släppt fram verksamheten på det här sättet? Så till myndighets eller — låt mig säga — verks sysslande med en sådan här fråga. Jag tycker att detta har sin både principiella och praktiska sida. Jag har försökt få klarhet i hur en av de åberopade myndigheterna, nämligen naturvårdsverket, handlagt frågan. Och det skall jag säga som representant för medborgarna att det minsann inte är så lätt att få fram dylika uppgifter. Men på olika vägar har jag dock fått besked om att frågan i varje fall inte varit föremål för behandling i verkets styrelse. Det är också tveksamt i vilken utsträckning som generaldirektören har varit underrättad. Enligt min mening är det aktuella ärendet av sådan betydenhet att det rimligen borde ha varit föremål för styrelsebehandling. Vad har vi annars styrelser till? skulle jag vilja fråga. Detta är en fråga — jag upprepar det — som långt in i framtiden har konsekvenser som vi knappast kan ana. Men den är tydligen inte värd behandling i naturvårdsverkets styrelse. Jag skulle faktiskt sätta värde på att få del av statsrådets uppfattning på denna punkt. Låt mig bara med ett exempel belysa varför jag anser den aktuella frågan vara så viktig, framför allt ur miljösynpunkt.

Nu skall vi minnas att aluminium är oförstörbart till skillnad från plåt, som rostar och försvinner med tiden. Vi kan utan att skräckmåla lätt se framför oss berget av aluminiumburkar i vår natur — längs våra vägar, i skogsbackar, vid sjöstränder eller var som helst. Vi är ju så stolta över att vi här i landet enligt vår lagstiftning kan hålla naturen öppen för våra medborgare. Det är ingen skön syn man här kan se framför sig. Eller vad tycker miljöministern? Den årliga konsumtionen av öl och läskedrycker i Sverige är 700 miljoner liter. 70 96 av allt detaljhandelsförsålt öl och 10 26 av läskedryckerna säljs i burk. Burken har alltså en mycket stor andel redan i dag. Denna utveckling kan förväntas fortsätta med den politik som PLM nu valt med aluminiumburken. När man talar om aluminiumburken som returnerbart emballage bör man komma ihåg att burken måste gå vägen över skrot till ny process för framställning av ny burk. ”Återburk”, som man i sitt förföriska material valt att kalla den, är därför ett ord som i sammanhanget har något av kejsarens nya kläder över sig. Returflaskan däremot går direkt tillbaka från detaljhandeln till bryggeriet för rengöring och tappning och sedan tillbaka igen till konsumenten — genomsnittligt 30 gånger räknar bryggerinäringen med. I samband med Pripps/PLM:s agerande för att få fram en ny förpackningsvariant av engångstyp har jag funnit det anmärkningsvärt att man inte tar någon hänsyn till de samhällsekonomiska konsekvenser beslutet innebär. Energidelen borde ha utvärderats bättre med tanke på den energisituation hela västvärlden just nu har, en situation som i framtiden väl kan tänkas förvärras. På den punkten är jordbruksministern — skulle jag vilja säga — besvärande tystlåten i sitt svar. I det material som PLM presenterar när det gäller energikostnaderna koncentrerar företaget sin redovisning till att gälla återvinning av aluminiumburken. Detta innebär att de som tar del av presentationen får uppfattningen att vi nu nått fram till ett energisnålt material. Det är enligt min bestämda mening fel. Vid bedömningen av energikostnaderna skall både produktionen av burkarna och återvinningen ingå. Jag visar här på bildskärmen ett stapeldiagram som belyser kostnadsrelationen. Det har framtagits av STU, styrelsen för teknisk utveckling. Vi kan i de nedåtriktade staplarna se energiförbrukningen för 45 centilitersburkar av aluminium med 70 96 återlämning — observera 70 96, en mycket hög siffra. Det innebär en energiförbrukning på 2 kWh per 100 hektoliter. PLM har vidare underlåtit att presentera en jämförelse med flergångsglas, dvs. returglas. Om man granskar bilden ser vi att det vid 15 användningar av returglas — alltså färre användningar än vad som i dag faktiskt förekommer — skulle kräva 96 procents återlämnande av aluminiumburkarna för att komma ned i samma energiförbrukning. Var och en förstår att det är omöjligt att komma upp i 96 procents återlämnande. Kostnaderna i kronor och ören, som också framgår av diagrammet, är ju dessutom till klar fördel för returflaskan. Diagrammet visar att returflaskans kostnader vid 30 returer blir ca 190 kr. per hektoliter. Kostnaderna för burken kommer inte ens i närheten av detta belopp utan blir mycket högre även vid 96 procents återvinning. Jag skall inte ånyo åberopa Expressen, men tidningen har på ett mycket målande sätt beskrivit kostnaderna och energiförbrukningen. Jag har ingen direkt uppfattning hururvida man i det fallet lyckats göra en korrekt presentation, men den ger i alla fall en mycket illustrativ belysning av vad jag har sagt. Det skulle vara intressant att få jordbruksministerns kommentar till dessa av STU lämnade uppgifter. Enligt min mening talar de i varje fall inte till aluminiumburkens fördel. En annan sak värd att nämna är att den aluminiumplåt som erfordras för burktillverkningen i dag inte kan valsas fram i Sverige utan måste importeras. Det kan vara intressant att i detta sammanhang omtala att svenska uppfinnare arbetar med en burk som baseras på pappmaterial. Man har varit i kontakt med PLM, som inte visat något som helst intresse för saken. Jag kan givetvis inte bedöma produktens värde. Men vederbörande uppfinnare har visat mig korrespondens med förpackningstillverkare på andra håll i världen, vilka uttalat sitt stora intresse för burken. Uppfinnarna har dock velat att burken skall komma till produktion i det här landet, vilket jag tycker är en mycket fin inställning. Jag hoppas att de skall nå framgångar i de strävandena. Wårby tittar nu på förslaget, och jag hoppas i det fallet på en positiv utgång. Avslutningsvis vill jag ta upp en tredje aspekt på den aktuella frågan — den första gällde miljöförstöringen och den andra energiförbrukningen. I min interpellation pekar jag på risken av en ytterligare snedvridning av konkurrensförhållandena i bryggerinäringen genom införandet av aluminiumburken. På grund av Pripps våldsamma volymmässiga dominans på den svenska marknaden kommer man att kunna tillgodogöra sig helt andra och fördelaktigare priser på aluminiumburken än de små bryggerierna med sina avsevärt kortare serier kan göra. Enligt uppgift rör det sig om flera öre per burk. Exakt hur mycket det kan gälla vet jag inte, men det är fråga om betydande belopp. Detta förhållande kan komma att medföra ödesdigra konsekvenser för de mindre bryggerierna. Har möjligen jordbruksministern någon mening om detta? Ett svar skulle onekligen intressera — inte minst mot bakgrund av centerpartiets uttalade vilja till vaktslagning om de mindre och medelstora företagen. Till sist en fråga i direkt anslutning till sista meningen i interpellationssvaret. Jordbruksministern säger där: ”Regeringen kommer att noga följa utvecklingen på detta område och är beredd att vidta erforderliga åtgärder för att säkerställa att en sådan återvinning kommer till stånd.” Jag frågar nu: Är statsrådet beredd att här och nu ge några exempel på sådana åtgärder? Utan några sådana konkreta exempel måste jag tyvärr säga att interpellationssvaret förutom att vara knapphändigt också är i sak direkt ointressant. Men jag hoppas att jordbruksministern skall ge mig anledning att slippa hysa den uppfattningen.
Herr talman! Herr Alsén säger att detta kanske är en av de allra största energipolitiska och miljöpolitiska frågor som har diskuterats på senare tid. Jag håller med honom i det avseendet —-det är en mycket stor och viktig fråga. Det torde också framgå av det svar jag har gett honom. Herr Alsén frågar: Får det gå till så här? Är detta en rimlig ordning? Om jag hade tyckt att det här var en rimlig ordning skulle herr Alsén inte ha fått det svar han har fått. Av svaret framgår alldeles klart att regeringen är beredd att vidta erforderliga åtgärder för att komma till rätta med återvinningen. Och det är ett svar som herr Alsén får nöja sig med i dag. Jag tycker att han borde vara glad över att svaret är så pass klart som det är. Sedan frågar herr Alsén: Vad menar jordbruksministern? Vilka åtgärder kommer regeringen att vidta? Låt mig då erinra om att vid tillkomsten av lagen om hälsooch miljöfarliga varor förutsåg riksdagen att lagen skulle kunna användas i fråga om engångsförpackningar. Det är tveksamt hur pass användbar lagen är i detta fall, eftersom den bara ger möjlighet att meddela föreskrifter som betingas av hälsooch miljöfara. Det finns naturligtvis ekonomiska styrmedel. Man har exempelvis möjlighet att kraftigt höja förpackningsavgiften för aluminiumburkar. Men man kan också tänka sig en annan utformning av ett avgiftssystem. Kanske visar det sig att ett regelrätt pantsystem skulle vara det bästa. Härpå tyder erfarenheterna från USA. Detta måste på något sätt utredas, och det är min avsikt att försöka få till stånd en utredning. En tänkbar åtgärd är naturligtvis att låta en utredning om styrmedel för att säkerställa återvinning av aluminiumburkar även undersöka möjligheterna att genom förbättringar hålla kvar ett retursystem för öloch läskförpackningar. Herr Alsén ställde en rad frågor till mig. När det gäller naturvårdsverkets handläggning vill jag säga att detta är en fråga för naturvårdsverkets styrelse. Det är exempelvis en fråga för den ledamot av naturvårdsverkets styrelse som är närvarande i kammaren i dag, nämligen Pär Granstedt. Påståendet att jordbruksdepartementet skulle ha varit välvilligt inställt till den här fabrikationen — som herr Alsén så målande beskrivit, en beskrivning som jag i stora delar kan instämma i — är felaktigt. Jordbruksdepartementet har icke varit välvilligt inställt. Men vi saknar de medel som skulle behövas för att direkt stoppa ett sådant här fabriksbygge. Detta är en fråga för företaget att bedöma, varvid man har att ta hänsyn till den risk som ligger i att ekonomiska styrmedel kan komma att införas.

Herr talman! Jag har bara fått replik, eftersom en annan värderad ledamot av kammaren har begärt ordet. Jag har alltså endast tre minuter på mig, och jag kanske skulle ha behövt några till. Jag konstaterar att statsrådet nu exemplifierade med vissa åtgärder. Det är jag tacksam för. En del av dessa åtgärder kan vara radikala, t.ex. att införa en hög pant. Men då äventyras hela projektet — det skall vi vara medvetna om. Man har inte räknat med sådana kostnader när man kalkylerat med att den här burken skulle bli lönsam. Det är det som är problemet. Vi vet när det gäller glasflaskor att man måste komma upp i en pant på åtminstone 50 öre för att det skall ge någon effekt då det gäller återlämnandet. Om jag förstod statsrådet rätt borde jag av svaret kunna utläsa att det föreligger viss tveksamhet beträffande den här försöksverksamheten. Framför allt — och det tycker jag är viktigt — var statsrådets svar klarläggande så till vida att Pripps och i första hand PLM här tar på sig ett stort ansvar. Det är viktigt att man inom de båda företagen är medveten om det. Jag är inte alldeles säker på att så är fallet. Jordbruksdepartementet har inte varit välvilligt inställt till det här, säger jordbruksministern. Men jag har läst promemorior från PLM där detta klart uttrycks, men det är möjligt att det då gällde det jordbruksdepartement som leddes av den nuvarande jordbruksministerns företrädare. Det är väl troligt att det är så, för vi byter ju som bekant regeringar ganska ofta nu för tiden, vilket i sig medför många problem. Så till resonemanget om naturvårdsverket. Om jag förstår jordbruksministern rätt är vi överens om att det här rör sig om en mycket viktig fråga. Jag drar därför slutsatsen att statsrådet — även om han av rädsla för att utöva något slags ministerstyre inte uttalade det — ändå hyser meningen att frågan är av en sådan storleksordning att naturvårdsverkets styrelse rimligen borde ha behandlat den. Frågan om kommunernas beredskap fick vi inget besked om. Finns den ute i landet i övrigt? I det sammanhanget har vi också frågan om Varberg som en enda försökskommun. Jag tycker att det vore värdefullt om statsrådet ville redovisa sin synpunkt på också den frågan. För mig innebär nämligen försöksverksamhet i en enda kommun en alldeles för begränsad åtgärd för att man verkligen skall kunna tala om ett försök med någon som helst mening. När det gäller energiförbrukningen och STU:s utredning skulle jag vidare vara tacksam om statsrådet något ville beröra den aspekten. I interpellationssvaret finns ingenting som egentligen klarlägger vad statsrådet har för uppfattning om vådan av en sådan här tillverkning från energiförbrukningssynpunkt. Frågan om energiförbrukningen är ju ändå ett av de stora problemen i dagens samhälle.

Herr talman! Jag tycker nog att herr Alsén hårdrar mitt svar. Jag har givit klart besked om vad detta innebär ur både energioch miljösynpunkt. Men jag skall ge ytterligare några korta kommentarer till de olika frågorna. Konkurrenssynpunkterna: Här har näringsfrihetsombudsmannen att ingripa. Strukturfrågorna: Här har vi Bryggeriinvest, som har ansvaret för strukturen. Försöksverksamheten, och frågan om det är rimligt med bara en försökskommun: Låt mig som min personliga uppfattning säga att det nog hade varit rimligt att ha försöksverksamhet i flera kommuner och att pröva olika system. I det sammanhanget vill jag återkomma till det herr Alsén sade om kostnaderna. Han sade: Kostnader för detta har ju företaget inte räknat med, och då går inte kalkylen ihop. Då vill jag säga till herr Alsén att efter det svar som jag har givit i dag så borde företaget veta att de här kostnaderna kan komma att uppstå.
Herr talman! Jag är tacksam för den komplettering som jordbruksministern gjorde. Kvar står dock min uttalade uppfattning att det hade varit värdefullt om statsrådet utvecklat sina synpunkter litet tydligare och litet mera omfattande, men jag har också viss förståelse för att ärendet har sin känslighet, och jag skall respektera det. Jag vill i sammanhanget upprepa det påpekande jag gjorde om att vi ganska nyligen har haft regeringsskifte och fått ny ledning i jordbruksdepartementet, och jag kan tänka mig att det blir svårigheter vid sådana här övergångar. Från konsumentsynpunkt — och jag vågar påstå också från handelssynpunkt, från miljövänners synpunkt och från många andra intressegruppers synpunkt — noterar jag emellertid med tillfredsställelse att den nuvarande jordbruksministern, även om det kommer in i ett alldeles för sent skede, ämnar ägna denna fråga mycket stor uppmärksamhet. Jag noterar att jordbruksministern icke kommer att underlåta att använda de medel som står regeringen till buds i avsikt att eliminera de stora risker som denna produkt har för miljön, för energiåtgången och för de små bryggeriernas situation på marknaden. Det var intressant att höra att jordbruksministern delar min uppfattning om att en försöksverksamhet i en enda kommun är alltför begränsad för att kunna ge det utbyte som vi har tänkt oss. Jag förväntar mig verkligen att i varje fall företrädare för naturvårdsverket, som ju ingår i den s.k. styrgruppen, och dess styrelse — en representant finns ju här i kammaren och kommer väl att yttra sig om en stund — ser till att vi får en försöksverksamhet som blir mera klargörande än den som nu är tänkt att genomföras i en enda kommun. Jag kommer att med stort intresse åhöra vad representanten för naturvårdsverkets styrelse har att anföra på den punkten. Vad sedan gäller frågan om energiförbrukningen tycker jag kanske inte att statsrådet utvecklade sitt resonemang på den punkten tillfredsställande. Att gå närmare in på denna fråga behöver, som jag ser det, inte innebära att man upprepar sig intill tjatighet, för frågan om hur vi skall ha det med vår energi i framtiden intresserar ju hela det svenska samhället i dag. Jag vill ställa en rak fråga till statsrådet: Skall vi verkligen använda en ökad andel av vår energi till att tillverka ett dryckesemballage som ur flera synpunkter är tvivelaktigt? Är det en riktig hantering i en besvärlig energisituation?
Herr talman! Låt mig då förtydliga mig ytterligare och säga när det gäller återvinningen, att jag nog tycker att minst 70-80 96 måste samlas in för att återvinnas, om man skall kunna uppnå ett hyggligt resultat. I fråga om energisynpunkterna har jag den uppfattningen att den här tillverkningen är synnerligen energikrävande. För den händelse Hans Alsén inte har läst forskningsrapporten beträffande bryggeriernas förpackningar vill jag också gärna citera följande ur denna: ”——- ett införande av den heldragna Al-burken utan att man samtidigt redovisat ett praktiskt realiserbart retursystem vore ett första rangens slöseri. Om alla öloch läskförpackningar vore tillverkade av aluminium och skrotpriset —-—— satts så lågt som 2500 kr/ton och man ej återvann burkskrotet som råvara skulle årligen råvara för ca 110 Mkr gå förlorad. Samtidigt skulle energimängden 2,6 TWh likaledes förslösas.”

Herr talman! Debatten har nu förflutit en ganska lång stund sedan jag begärde ordet, och jag vill därför något summerande konstatera att frågan om aluminiumburkarnas effekt är helt beroende av hur det går med återvinningen. Om man inte lyckas få till stånd en acceptabel återvinning, innebär aluminiumburkarna stora miljöproblem och ett oförsvarligt energislöseri. Får man däremot en långtgående återvinning, kan ett införande av aluminiumburken såvitt jag förstår t.o.m. innebära en viss förbättring jämfört med nuläget, eftersom vi inte har någon fungerande återinsamling av de bleckburkar som vi nu har och inte heller någon fungerande återvinning av dessa bleckburkar. Som jag ser det måste således vår inställning till aluminiumburken helt och hållet bli beroende av om en så fullständig återvinning som möjligt kan komma till stånd. Jordbruksministerns uttalande i slutet av interpellationssvaret, där han säger att regeringen är beredd att vidta erforderliga åtgärder för att säkerställa att en sådan återvinning kommer till stånd, tolkar jag därför som mycket hoppingivande. De ytterligare kommentarer som jordbruksministern har gjort i dag har stärkt mig i övertygelsen att regeringen verkligen kommer att se till att återvinningen kommer till stånd, även om det i praktiken skulle innebära att hela projektet äventyras. Här finns det två vägar som man i första hand kan tänka sig. Den ena är att man ute i kommunerna får till stånd en ordentlig sopsortering och upphämtning av värdefullt avfall, som alltså skulle inkludera dessa burkar. Den andra — och det är kanske något som under alla omständigheter behövs — är att man sätter ett sådant värde på burkarna i form av pant eller skatt att starka ekonomiska drivkrafter åstadkommer att burkarna återställs till butiken eller till något uppsamlingsställe. Om man satte en tillräckligt hög pant på burkarna skulle det givetvis därmed för returglasen uppstå ett annat konkurrensläge. Risken för att aluminiumburkarna skulle ersätta inte bara de burkar som nu används utan också returflaskorna skulle förmodligen bli ganska liten, om man skattevägen eller på annat sätt införde en tillräckligt hög pant. Jag tolkar alltså det svar som lämnats här i kammaren så att regeringen kommer att tillse att vi uppnår en återvinningsgrad som ligger i varje fall på den nivå som jordbruksministern nämnde här. Sedan får väl PLM tänka över om de ekonomiska konsekvenserna av ett sådant system är acceptabla för företaget eller om man bör frångå det här projektet.
Herr talman! Pär Granstedt är såvitt jag vet ledamot av naturvårdsverkets styrelse. Jag beklagar att han inte fann anledning att på något sätt kommentera det förhållandet att naturvårdsverkets styrelse med sin borgerliga majoritet tydligen icke har sett det som motiverat att ta initiativ för att behandla denna fråga och så att säga hålla i den från styrelseutgångspunkt.

Om man inte gör det — jordbruksministern talade om en återvinningsgrad på 70-80 26, och herr Granstedt instämde i detta — då får burken en mycket besvärande effekt från de här olika synpunkterna. Nu har man startat en ”försöksverksamhet” — man har tänkt att en sådan skall äga rum i en enda kommun, och det vill jag inte beteckna som försöksverksamhet — och det sker i en styrgrupp med naturvårdsverkets deltagande. Det är alltså det faktiska förhållandet. Menar Pär Granstedt, som ledamot av naturvårdsverkets styrelse, att detta är tillfredsställande, att man den vägen kan få svar på frågan om det är möjligt att åstadkomma en långtgående återvinning? Jag tror definitivt inte det. Pär Granstedt säger att det är fråga om en sopsortering enligt det system man sagt skall träda i kraft fr.o.m. årsskiftet, dvs. att kommunerna skall ta emot och sortera sopor, papper och textilier i särskild ordning, och att aluminiumburken skall ingå i den bilden. Men som vi vet och som framgick av mitt citat ur tidningen Land har ju kommunerna en mycket låg beredskap på det här området. Det skulle därför vara intressant att höra Pär Granstedts uppfattning på denna punkt i hans egenskap av ledamot i styrelsen för det naturvårdande organet i det här landet. Hur är beredskapen i kommunerna? Jordbruksministern kunde inte ge mig något svar på det. Om ledamoten av naturvårdsverkets styrelse Pär Granstedt möjligen kan göra det, så är jag tacksam. Det är ju så — jag är tvungen att upprepa detta — att man kommer att starta tillverkningen av dessa burkar 1981, alltså om ett år. Då får vi ta alla de konsekvenser som jag har antytt här tidigare. Då står vi där med alla de problem som kan bli följden, inte minst för den kommun där fabriken ligger. De anställda kommer där i en besvärlig situation, om mina dubier om möjligheterna att återta burkar i tillfredsställande omfattning kommer att visa sig befogade, dvs. om man kommer under de 70-80 26 som jordbruksministern har pekat på. Jag är alldeles säker på att man kommer att hamna under den nivån. Vad gör man då? Det är det som är det intressanta. Kan man kräva att fabriken upphör med produktionen? Kan man så att säga dra in möjligheten för fabriken att tillverka den här burken? Det undrar jag, och för min del tror jag det inte. Därför menar jag — och jag upprepar det som jag sagt tidigare — att det är olyckligt att försöksverksamheten kommer in i ett så sent skede att tillverkningen de facto under alla förhållanden kommer att starta, alltså även om försöksverksamheten ger negativt resultat. Dessutom är försöksverksamheten som sagt alltför begränsad.
Herr talman! Låt mig börja med att rätta Hans Alsén på en punkt. Naturvårdsverkets styrelse har inte en borgerlig majoritet. I den mån man skall åsätta styrelseledamöterna partibeteckningar, så är det en klar socialdemokratisk majoritet. Men jag vill inte påstå att det är den socialdemokratiska majoriteten i naturvårdsverkets styrelse som är orsaken till att styrelsen inte har behandlat denna fråga. Det är snarare så att naturvårdsverket inte, såvitt jag vet, har fått detta ärende på något slags remiss. Det är alltså inte ett formellt ärende för styrelsen att behandla. Däremot har tydligen Pripps haft underhandskontakter med naturvårdsverket, men dem kan jag inte svara för. Det är självklart att vi från naturvårdsverkets sida har anledning att följa detta ärende, och jag delar i och för sig Hans Alséns uppfattning att detta är någonting som vi bör diskutera i styrelsen. Men det är inte särskilt mycket som naturvårdsverket som ämbetsverk i detta läge kan besluta om som kan påverka denna hantering. När det gäller hanteringen gjorde sig Hans Alsén skyldig till ett litet felcitat. Han sade att jag ville avvakta om det kunde bli en tillfredsställande återvinning eller inte. Vad jag sade var dock att frågan om huruvida dessa burkar var acceptabla var beroende av om det kunde bli en tillfredsställande återvinning. Och hela mitt anförande i övrigt gick ut på att jag tolkar det som jordbruksministern har sagt som att regeringen kommer att se till att det blir en tillfredsställande återvinning. Det är ju fullt möjligt att se till att så blir fallet — det är ingen fysisk omöjlighet. Det finns — om vi inte vill diskutera några andra — ett enkelt styrmedel, nämligen den pant som man åsätter burkarna, och på den punkten kan man använda skatten. Det är bara att se till att dessa burkar blir så värdefulla att de inte blir liggande i naturen. Var den gränsen går, hur hög pant som krävs för detta är någonting som man måste pröva sig fram till. Men det går att göra burkarna till riktiga dyrbarheter, som människor plockar upp så fort de får syn på dem, om någon till äventyrs skulle slänga dem. Det är alltså bara fråga om att komma fram till exakt hur högt den paaten bör sättas. Och jag har uppfattat det så att regeringen är beredd att sätta panten så högt att man når denna återvinningsgrad, om det visar sig vara den mest riktiga vägen. PLM får nu ta hänsyn till att en sådan här utveckling kommer och bedöma om det då är lönt att fortsätta detta aluminumburksprojekt eller inte.

50 - su (3 i i Herr talman! Erik Börjesson har frågat mig om jag avser att vidta några verksamheten åtgärder med anledning av de förslag som lagts fram av karantänsutredningen eller på annat sätt bidra till att frågan om hållande av djurkarantän får en slutlig lösning. En viktig skyddsåtgärd vid import av djur är karantänsförvaring, och i ett stort antal fall föreskrivs att djur skall förvaras i karantän under viss tid. Det är därför viktigt att vi i landet har en karantänsverksamhet med en ändamålsenlig inriktning. Frågan har utretts inom karantänsutredningen, som överlämnade ett betänkande i slutet av år 1977. Betänkandet har remissbehandlats. Frågan har därefter ytterligare utretts inom jordbruksdepartementet. Efter denna beredning anser jag det vara möjligt att ta ställning i karantänsfrågan. Jag avser att återkomma härtill i budgetpropositionen.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min interpellation. Svaret säger ingenting om de åtgärder som jordbruksministern tänker föreslå i budgetpropositionen, men jag utgår från att frågan får en lösning som anknyter till utredningens förslag. Frågans lösning brådskar, inte minst från ekonomisk synpunkt. Redan den 26 juni 1975 hemställde hamnstyrelsen i Helsingborg hos regeringen om statsbidrag för att täcka underskottet i driften av karantänsanstalten i kommunen. Riksrevisionsverket uttalade i sitt yttrande över framställningen att behov av att klarlägga de frågor som sammanhänger med ansvar för, omfattning av samt lokalisering och finansiering av karantänsverksamheten förelåg. Lantbruksstyrelsen, som också yttrade sig, betraktar situationen för karantänsverksamheten i landet som allvarlig och risken för illegal införsel av hundar som överhängande. Man framhåller att ett ökat statligt engagemang är motiverat och tillstyrker i princip framställningen om statsbidrag. I skrivelse den 16 mars 1976 hemställde de tre kommunstyrelserna i Göteborg, Helsingborg och Malmö att staten snarast tar över huvudmannaskapet för karantänsverksamheten, med motivering att karantänsverksamheten måste ses som ett riksintresse och att risken för smuggling av djur gör att det inte bedöms möjligt att höja avgifterna till den nivå som ger full kostnadstäckning. För år 1976 beräknades den gemensamma förlusten överskrida 400 000 kr., och i dag är den betydligt större. Med utgångspunkt i dessa framställningar tillsatte regeringen en utredning i juni 1976 ledd av riksdagsman Lennart Andersson i Södertälje. Utredningen var färdig med sitt betänkande hösten 1977. I detta betänkande fastslås behovet av en fortsatt väl fungerande karantänsverksamhet i landet och att staten övertar huvudmannaskapet för verksamheten. I sitt remissvar har 95 Helsingborgs kommun ansett att den framtida karantänsverksamheten får en fullt godtagbar lösning om utredningens förslag genomförs. Herr talman! Karantänsverksamheten är en verksamhet i kris. Men det är inte fråga om någon brandkårsutryckning denna gång. Krisen har varit akut sedan 1975 eller längre. Frågan har nu noga utretts och borde därför vara klar för avgörande i linje med de förslag som utredningen har kommit fram till.

Herr talman! Eivor Marklund har frågat mig om man på industridepartementet inser att enskilda beslut i riksdagen, rörande delar av Norrbottens näringsliv, kan komma att utnyttjas i en strategi som motverkar allmänt uttalade målsättningar om en industriell utveckling i länet. Målsättningen för den industriella utvecklingen i Norrbotten har lagts fast genom ett beslut av riksdagen våren 1979 . Beslutet bygger på underlag som har utarbetats i länet inom länsplaneringen och av Norrbottendelegationen och är alltså väl förankrat i länet. Riksdagens beslut innebar bl.a. att en rad åtgärder skulle vidtas för att främja sysselsättningen i Norrbotten. Dessa åtgärder följer en strategi med tre väsentliga inslag. En första handlingslinje är att stärka basnäringarna i Norrbotten så att de även i framtiden kan svara för en betydande del av sysselsättningen i Norrbotten. Jag tänker här bl.a. på de mycket betydande kapitaltillskotten till de statliga företagen i Norrbotten och upprustningen av malmbanan. En andra handlingslinje syftar till att med utnyttjande av Norrbottens egna förutsättningar när det gäller tekniskt utvecklingsarbete, utbildad arbetskraft m.m. utveckla nya industriföretag i länet. Här kan särskilt nämnas medel för utvecklingsarbete vid högskolan i Luleå, kapitaltillskott till Regioninvest i Norr AB, bildandet av den regionala utvecklingsfonden, vilket innebar en resursförstärkning, samt utbyggnad av den regionalpolitiska medelsarsenalen. De senare åtgärderna är också väsentliga när det gäller den tredje handlingslinjen, som syftar till att förmå större företag i södra Sverige att etablera verksamhet i Norrbotten. Här har vi dessutom inlett ett särskilt samarbete med Sveriges industriförbund. Bland övriga åtgärder som riksdagen beslutade om för att främja sysselsättningen i Norrbotten kan nämnas insatser av skilda slag som har indirekt betydelse för industrins utveckling. Exempel på sådana insatser är tidigareläggning av utbyggnaden av ett nytt stationsområde på Luleå flygplats. Samtidigt vill jag emellertid medge att det ofta är ett problem i regionalpolitiken att beslut inom skilda samhällssektorer inte alltid stämmer med de regionalpolitiska strävandena. Vi har ju därför under de senaste åren förstärkt samordningsinsatserna inom regionalpolitiken. Länsstyrelsen har på länsnivån en viktig uppgift att inom ramen för sina befogenheter ingripa när beslut inom någon sektor strider mot de regionalpolitiska mål som har satts upp. Räcker inte befogenheterna brukar man informera regeringen. Inom industridepartementet har byggts upp resurser för att regeringen på central nivå skall kunna göra de avvägningar som de regionalpolitiska intentionerna för skilda län kräver. Jag har inte fått någon information genom dessa kanaler om att beslut som riksdagen har fattat rörande Norrbottens näringsliv skulle strida mot den målsättning för industriutvecklingen i länet som riksdagen har beslutat om.
Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. Min interpellation har den här gången främst föranletts av konstaterandet att den regionalpolitik som bedrivits sedan 1965 — och som i något avseende utvidgades så sent som i våras — inte väger upp den negativa utvecklingen i Norrbotten. Det är mot den bakgrunden nödvändigt, anser jag, att rikta in debatten på vissa strategiska frågor. Det är inte längre möjligt att undgå frågan om vilka beslut i samhället det är som är avgörande och som styr utvecklingen. Vi har från vpk:s sida på olika sätt försökt ta upp den här debatten. Bl. a. gjorde vi det i vår motion 657 till propositionen 1978/79:123 om industripolitiken. För Norrbottens del är det påfallande att olika beslut har fått följder som negativt påverkat den allmänna målsättningen för länets utveckling. Eftersom staten är den största och avgörande ägaren till de produktiva resurserna i länet är det också ett ansvar för statsmakterna — regering och riksdag — att allvarligt begrunda dessa förhållanden. När industriministern nu medger att det ofta är ett problem i regionalpoliltiken att beslut inom skilda samhällssektorer inte alltid stämmer med de regionalpolitiska strävandena, så noterar jag naturligtvis det som positivt. Att man är klar över att problemen finns är ju en förutsättning för att man också gör något åt dem. Men jag förvånas något över att departementet inte skulle ha informerats om hur olika beslut faktiskt kommit att stå i strid med målsättningen för industripolitiken i länet. Om det beror på att man på vederbörande myndighet inte ser det som inträffat som sådana problem som industriministern avser, så är det oroande. I Norrbotten anser människorna definitivt att det påtalade sambandet finns. Jag skall här ta tillfället i akt att nämna ett antal sådana fall utöver dem som jag har angett i min interpellation — och även ta upp dem något mera konkret. För att börja med NJA så är det nödvändigt att gå tillbaka till vad som hänt sedan 1976. Beslutet om att inte genomföra Stålverk 80-projektet är väl bekant. Sedan har vi upplevt sammanslagningen till SSAB, med den s.k. minoritetsklausulen och vad den inneburit för NJA. Därefter kan nämnas strukturutredningen — vid vars tillkomst de fackliga organisationerna i norr drog det kortaste strået.

Med andra ord: all vidareförädling av råstål har flyttats från Luleå. Det har skett helt i enlighet med strukturplanen, men det kan knappast vara i enlighet med en målsättning för industriell utveckling av länet. I det här sammanhanget kan det vara värt att upprepa en vid flera tillfällen framförd uppgift, nämligen att importen av handelsstål uppgår till hela 57 926 av det totala svenska behovet. För NJA:s del kan också sägas att interna utredningar inom företaget har kommit fram till att det finns behov av att bygga ett förpar i valsverket för att effektivisera detta valsverk. Det finns medel, men ledningen vägrar att göra den nödvändiga investeringen. Borde inte de organ inom departementet som industriministern nämner i sitt svar också påtala sådana stora missgrepp? Så malmbanan och Luleå malmhamn. Här fattade riksdagen ett beslut att anslå 250 milj.kr. till upprustning, trots att det verkliga behovet rörde sig om 500 milj.kr. Man överlät också åt fackmyndigheter att avgöra hur de otillräckliga medlen skulle användas och kom därigenom ifrån det politiska ansvaret. Vpk arbetade i den här frågan för att få till stånd en upprustning även av det södra omloppet. En sådan inriktning har betydelse för verksamheten vid Luleå hamn, ja, man skulle kunna säga att Luleå hamns framtid som exporthamn hänger på frågan om malmbanans södra omlopp. Det har också betydelse när det gäller underlag för isbrytarservicen i Bottenviken, och det är inte heller svårt att se sambandet med verksamheten vid Karlsborg och ASSI i Piteå. I det här sammanhanget kan nämnas att Luleå har 116 96 högre malmavgifter än hamnen i Narvik. Varför får det tillståndet fortsätta? Efter riksdagens beslut om upprustning av malmbanan har det dessutom inträffat att ledande personer — såväl inom LKAB som på det politiska fältet — har kommit fram till att det borde gå att göra direktreducerat stål av kulsinter från Kiruna och norsk Nordsjögas. Var då, frågar man sig. Tänker man på den norska Atlantkusten? Den konkreta frågan undviker industriministern att gå in på i sitt svar. Är det därför att industriministern inte känner till de här idéerna? Om inte, varför tar industriministern inte upp denna tanke? Så till frakttaxorna. Detta är ett annat påtagligt exempel på det som min interpellation gäller. Vi vet att SJ tar ut höga taxor för transporterna av malm mellan Malmberget och Luleå. Däremot dumpas priserna på frakter av stålämnen mellan Luleå och Borlänge, vilket naturligtvis också hotar exporthamnen i Luleå. Boardfabriken i Piteå har säkert vid det här laget blivit ett välbekant begrepp för industriministern, inte minst på grund av den aktivitet som har utvecklats bland hans egna partivänner i denna fråga. Verksamheten går bra, man hinner inte mer än producera, innan man också får leverera sina produkter. Företaget är alltså lönsamt, även enligt snäva bedömningar, man har god avsättning, men likväl hotas fortfarande företaget av nedläggning. Jordartsmetallerna i Kiruna-apatiten finns det nu idéer om att exportera till Norsk Hydro i stället för att ta till vara på orten och därmed skapa arbetstillfällen i ett samhälle som ropar efter sådana, inte minst för att slippa att återigen se sin ungdom som en exportvara jämförbar med malmen. Det pågår också försök att med motutredningar, fyllda av felaktigheter, motarbeta tillverkning av NPK-gödselmedel. Industriministern erinrar sig kanske en tidigare interpellationsdebatt mellan oss, då industriministern sade sig se en hel del positivt i en sådan tillverkning. Nu tycks det ändå inte gå så som en stark opinion vill. LKAB talar i stället om att tillverka handelsgödsel av den klorhaltiga apatiten i Malmberget. Varför det? Kiruna-apatiten är ju av unikt god kvalitet. Den är klorfattig och innehåller inte det skadliga ämnet kadmium. Skogen är ett annat område där åtskilligt kunde göras. Här hittar jag kanske inte så lätt påtagliga exempel på beslut som motverkar en positiv utveckling. Här är det snarare fråga om att det går alltför långsamt med projekt som det borde vara vettigt att satsa på. Men även sådant strider ju mot vad man säger sig vilja när det gäller Norrbottens utveckling. Det finns två miljarder ton torv i Norrbotten. Dessa tillgångar måste äntligen börja ses över, inte minst med tanke på energin — om detta antar jag att Nils Åsling och jag är överens — men också för att ge ytterligare möjligheter för inlandsbanans utveckling. Det kunde faktiskt betyda en ordentlig skjuts för inlandsbanan. Utredningar om vad som skall göras med spillet i skogsbruket visar också att det finns möjlighet att skapa åtskilliga arbetstillfällen där. Ytterligare ett exempel på att det finns näraliggande och inte särskilt krävande uppgifter för att på allvar hjälpa upp Norrbottens situation är bristerna när det gäller utrustningen i Norrbottens basnäringar. Det är ett faktum att om dessa verkligen skall ges möjlighet att överleva — och därmed också Norrbotten ges möjlighet att överleva — behövs en modernisering av utrustningen vid företagen. Så finns det t.ex., enligt uppgift, vid NJA en masugn — den s.k. Herman Göring-hyttan —- som kokade granatstål till Hitlers krigsmaskineri redan på 1930-talet. Detta i det tekniskt utvecklade Sverige! Herr talman! Jag har velat ta fram dessa konkreta exempel för att belysa anledningen till min interpellation.

Jag kan inte se att så sker i tillräcklig grad nu. I så fall skulle vi kanske inte behöva diskutera i termer som: Nu står Norrbotten åter inför en utflyttningsperiod. Då skulle vi med fog kunna tala om en samlad regionalpolitik — inte bara diskutera luftiga s.k. paket, vilkas innehåll omintetgörs av handlandet på annat håll. Politik är ju att vilja, men det räcker inte att med fina målsättningar vilja något, när det faktiska handlandet på olika håll tillåts sätta käppar i hjulet. Beslut i riksdagen har avgörande betydelse för Norrbottens framtid, och denna framtid avgörs av hur man bland dem som fattar de politiska besluten uppfattar denna utveckling. Jag vill, som jag sade från början, gärna positivt tolka det svar som industriministern har gett, men jag skulle nog känna mig betydligt tryggare, om industriministern också ville medge att de organ och de möjligheter som finns för att beakta de här problemen också verkligen skall sättas i funktion.

Herr talman! Eivor Marklund har i sin interpellation tagit upp den allvarliga situationen beträffande Norrbotten och målsättningarna för den industriella utvecklingen. Jag vill därför använda tillfället för att lägga fram några synpunkter på en del detaljer i den här väsentliga frågan. Vi är väl överens om att det mest bekymmersamma är den låga förädlingsgraden hos våra produkter och sysselsättningens koncentration till ett fåtal stora och konjunkturkänsliga enheter, de flesta statliga. Den socialdemokratiska regeringen och de i Mellansverige väl etablerade industrierna har genom initiativlöshet på ett förunderligt sätt förhindrat en normal utveckling av näringslivet i Norrbotten. Under ett par årtionden med goda vinster från såväl malm som trä löste man frågan om sysselsättning med tillfälliga beredskapsarbeten i stället för att skapa permanenta arbeten och bedriva en aktiv näringspolitik som var anpassad till våra förhållanden. Som Eivor Marklund säkert väl känner till har under den senaste tiden ett antal smärre företag kommit i gång och en del andra är på väg. Men vi har tyvärr ett par årtiondens industriell eftersläpning att dras med. För min egen del håller jag för sannolikt att mycket kunde ha varit bättre i dag, om de statliga företagens ledningar haft sitt säte i Norrbotten. Den som bor bland dem som är beroende av företagens utveckling har i regel större förståelse för de önskemål och krav som ställs när man känner med bygden, den landsända man bor i. Därför bör en aktiv satsning göras på att i så stor utsträckning som möjligt de som leder verksamheten i företagen också bor där verksamheten bedrivs. Vad man annars har all anledning att kräva är att åtminstone de statliga företagen visar ett aktivare intresse för Norrbottensindustrins utveckling — vidareutvecklingen och differentieringen. I en dagstidning i Norrbotten stod häromdagen ett par underliga saker att Nr 42 läsa. Det stod att regeringen förhalat frågan om Karlsborgs utbyggnad och Måndagen den kulsintertillverkningen i malmfälten. Men faktum är ju att det är de statliga 3 december 1979 företagens ledning som försenat båda dessa viktiga initiativ — underligt nog. När Eivor Marklund tar upp frågan om den statliga sjöfarten kan jag inte undgå att nämna den nonchalans med vilken det statliga verket behandlade förnuftiga och väl underbyggda förslag som representanter för sjöfart och lotspersonal utarbetat. Lägg så till den fraktpolitik som SJ tidigare bedrivit gentemot LKAB, och bilden framträder. På grund av den bristande samordning och samsyn som kan konstateras inom de statliga sektorerna beträffande Norrbotten har åtskilliga frågor fått en mindre gynnsam lösning än vad de annars kunde ha fått. Jag har de senaste åren lagt märke till — och det med tillfredsställelse — att det finns tendenser till en bättre samordning mellan exempelvis kommunikationer och näringsliv. Jag skulle vilja fråga industriministern om det just nu finns eller planeras ytterligare samarbete mellan berörda departement för att de gemensamt skall kunna bidra till att lösa de svåra problemen om utveckling av näringslivet i Norrbotten. Och så en liten detaljfråga i denna större samordningsfråga: Finns det några planer på att utveckla möjligheten för sjötransport på ett bättre sätt till och från Karlsborg? Även den lilla frågan bör enligt mitt förmenande finnas med i målsättningen för utvecklingen av Norrbottens näringsliv.

Herr talman! Jag skulle vilja kommentera de två inläggen av Eivor Marklund och Arne Lindberg. Först dock några mera principiella synpunkter. Jag kan ge Eivor Marklund rätt i att regionalpolitiken under den industriella lågkonjunktur vi har upplevt under 1970-talet inte har förmått kompensera den negativa utveckling som drabbat bl.a. Norrbotten — och kanske drabbat det länet med speciell styrka, eftersom det är så beroende av råvarubaserade industrier. Den nya regionalpolitik som riksdagen har beslutat om har inneburit vissa förbättringar i det avseendet. I departementet fortgår emellertid arbetet med att ytterligare reformera regionalpolitiken, se över dess sätt att fungera och göra den till ett än mer verksamt instrument. En viktig komponent i det sammanhanget är de statliga verkens engagemang i regionalpolitiken. Hittills har det varit karakteristiskt för administrationens medverkan att den varit starkt bunden till sin sektorsvisa avgränsning. Nu har, med den nya regeringens deklaration, den centrala administrationens roll i regionalpolitiken fått förnyad aktualitet. Bl. a. har en särskild delegation tillskapats för detta ändamål. Det kan ses som en viljeyttring från regeringen för att bryta ner de sektorsgränser som hittills har visat sig vara en faktor som motverkat strävanden för bättre regional balans. Något av detsamma möter man inom näringslivet. Och när det gäller 101 Norrbotten skulle jag önska att svensk industri hade medverkat mer förutsättningslöst och med större engagemang än som varit fallet hittills. Jag har, som jag sade i mitt svar, för avsikt att fortsätta de överläggningar med Sveriges industriförbund som tidigare har inletts i den här frågan. När det gäller de olika delfrågorna vill jag först till Eivor Marklund säga att enligt min uppfattning har bildandet av SSAB inneburit att man planerat in verksamheten vid NJA i en helhet, vilket på lång sikt ger väsentligt större trygghet och utvecklingsmöjligheter än om Norrbottens Järnverk seglat vidare för egen maskin. SSAB ger oss goda möjligheter att skapa en struktur inom svensk handelsstålsindustri som innebär konkurrenskraft och möjlighet till överlevnad. Beträffande malmbanan är att säga att även om man inte på ett bräde fick hela det anslag man hade önskat så fick man hälften, och jag tycker att man måste konstatera att den nödvändiga upprustningen av malmbanan nu inletts på ett tillfredsställande sätt. När det gäller sjöfartsavgifterna vill jag påminna om att vi har en regional avgiftsutjämning som innebär att de avgifter som belastar sjöfarten är desamma i olika delar av landet. För att mildra inverkan av de statliga sjöfartsavgifterna på lågvärdigt gods, som t.ex. i det här sammanhanget malm, sänktes den statliga farledsavgiften för järnmalm från 1:15 kr. per ton till 0:30 kr. per ton i fjol. Det var en mycket betydelsefull avgiftssänkning. Vidare har riksdagen, om man ser till andra avgifter som belastar sjöfarten, beställt en utredning om fyravgiften, och inom kommunikationsdepartementet arbetar man f. n. med den frågan. Enligt kommunikationsdepartementet är f.ö. skillnaden i sjöfartsavgift mellan Luleå och Narvik av marginell betydelse för fördelningen av utskeppningen. Det är i själva verket andra faktorer som spelar den dominerande rollen: tillgängligt tonnage, hamnkapacitet och kundernas geografiska belägenhet. Beträffande boardfabriken i Piteå tror jag att den frågan nu kommer att lösas. Jag har sagt tidigare i kammaren att med den strukturomvandling som sker inom boardindustrin har boardfabriken i Piteå enligt min uppfattning en god chans till överlevnad. Men det är självfallet företagets ledning, dvs. ASSI, som skall träffa de avgörande besluten i frågan — det är inte industriministerns sak. Jag skulle sedan också vilja ta upp frågan om konstgödseltillverkning, som på sitt sätt kan vara ett pilotprojekt när det gäller den industriella utvecklingen i Norrbotten. Jag gör det mest därför att Eivor Marklund och jag tidigare diskuterat frågan. Det finns kanske därför skäl i att nu kort rekapitulera var frågan befinner sig. Det var på initiativ av Norrbottendelegationen som man 1978 gjorde en marknadsundersökning om framställning av ammoniak och urea ur koksgas vid SSAB Luleverken. Utredningen presenterades i fjol höst, men utfallet av den var negativt. Däremot pekade utredningen på att fullgödselframställning kunde tänkas vara lönsam. I det läget beslöt delegationen att anlita en kvalificerad konsult för analys av fullgödselproduktionen. Vid kontakter med LKAB framkom att LKAB redan hade förslag till en förstudie. LKAB presenterade den i mars 1979 för Nr 42 delegationen. Förstudien visade att kostnaderna vida översteg intäkterna, Måndagen den varför LKAB inte var berett att gå vidare med projektet. Delegationen tog då 3 gecember 1979 kontakt med Boliden, men resultatet blev fortfarande negativt, eftersom de företagsekonomiska utsikterna inte var särskilt lysande. I somras beslöt så delegationen att göra en mer omfattande utredning av projektet med tillverkning av konstgödsel i Luleå. I samma veva startade utvecklingsfonden genom en konsult en utredning om olika utvecklingsbara delar inom norrbottnisk industri, vilket Eivor Marklund och Arne Lindberg väl känner till, och tog däribland också upp detta projekt. Den utredningen pågår ännu, och den tillgodosåg i stort sett de krav som restes i delegationen. Delegationen har i höst tagit förnyad kontakt med LKAB och Boliden, och man undersöker nu tillsammans projektet. Anledningen till att LKAB tagit upp projektet igen är de höjda oljepriserna och nya processtekniska lösningar. Den här utredningen beräknas vara färdig i början av nästa år. Man bör alltså konstatera dels att Norrbottendelegationen väl har fyllt sin funktion att vara pådrivande, dels att när det gäller att bevaka de industriella utvecklingsmöjligheterna i Norrbotten får man inte spara någon möda. Den tekniska utvecklingen, den internationella marknadsutvecklingen — allt måste beaktas för att man skall kunna ta de chanser som yppar sig i en ny situation. Jag ser alltså fortfarande rätt optimistiskt på möjligheterna att i Norrbotten så småningom få till stånd någon form av konstgödseltillverkning. Eivor Marklund frågade mig, om jag inte anser att länsorganen och naturligtvis också de centrala organen bättre skulle kunna utnyttjas i detta arbete. Självfallet är det så. Men det är politikers uppgift, centralt, regionalt och lokalt, att se till att de instrument som finns också utnyttjas, och jag ser exemplet med delegationens arbete som intressant från den synpunkten. Jag vill tillägga att nu blir självfallet Länsplanering 80 och dess resultat avgörande för hur man i fortsättningen bör gå fram med utvecklingsfrågorna i Norrbotten. Jag instämmer här i vad Arne Lindberg säger, nämligen att erfarenheterna visar att Norrbottens chans ligger i ett målmedvetet arbete på att differentiera näringslivet. Vi måste ta vara på alla möjligheter till utveckling och då inte bara i vissa regioner och näringar. Man får gå fram på bred front för att klara detta. Självfallet är det då en fördel om ledningsfunktionerna t.ex. i statliga företag ligger nära den verklighet som man administrerar. F. n. har vi inga aktuella samordningsprojekt på gång mellan industrioch kommunikationsdepartementen, men så snart aktuella frågor dyker upp är vi självfallet beredda att samordna insatserna för att främja utvecklingen i Norrbotten.

Herr talman! Jag vill gärna tacka industriministern för de kompletterande uppgifter som han lämnade i sitt andra inlägg. Jag hinner kanske inte beröra alla, men vi får säkert tillfälle att återkomma till dem åtskilliga gånger också under Nils Åslings tid som industriminister, hoppas jag. Jag kanske först skall knyta an till vad industriministern sade om den betydelse som Länsplanering 80 har. Jag känner en viss tillförsikt just därför att industriministern säger att den kommer att bli avgörande för länets utveckling. Länsplanering kanske för vanliga människor ter sig som ganska byråkratiskt, men trots att jag nu har verkat ganska länge i politiska sammanhang har jag aldrig tidigare upplevt ett så starkt engagemang för någonting som det engagemang som nu finns för länsplaneringen i Norrbottens län. Det gäller inte minst de unga människor som nu jobbar med yttranden till länsplaneringen. Sedan kanske jag också skall säga att jag säkert i mångas ögon befinner mig ien avundsvärd situation, eftersom jag inte har anledning att vare sig förklara eller försvara vad den regering som fanns före 1976 eller vad de regeringar som funnits därefter har gjort i Norrbottensfrågorna. Jag håller gärna med Arne Lindberg om att det också före 1976 fanns åtskilligt av initiativlöshet när det gällde Norrbotten och dess utveckling. Då möttes vi ofta, när vi kom med krav på satsning av resurser, av svaret: Javisst, kom bara med bra förslag så genomför vi dem för att skapa jobb. Numera upplever jag en skillnad, för nu läggs det fram framtidsinriktade förslag, men nu talar man i stället om krav på lönsamhet. Och det gör man faktiskt mera nu än tidigare. Företagsledningarnas egna utredningar och företagsekonomiska analyser tycks ha blivit lag. Jag kände väl litet av det också i Nils Åslings skildring av vad som händer med projektet om konstgödseltillverkning, där LKAB och LKAB:s ledning uppenbarligen har väl så mycket att säga till om. För att återigen anknyta till vad Arne Lindberg sade håller jag med honom om att det naturligtvis är bättre om de statliga företagens ledning finns i Norrbotten. Men vad har man från centerpartiets sida sagt om att strukturplanen inom SSAB faktiskt har lett till att den företagsledning som fanns i Norrbotten nu har flyttats därifrån? Det finns åtskilliga exempel att ge också på bristande samordning mellan de statliga företagen. Från vpk:s sida motionerade vi för många år sedan just om att man skulle ta initiativ till att få de statliga företagens ledning så att säga under en hatt. Även om Statsföretag AB kan betraktas som en sådan hatt har ändå sektorintressena fått dominera alldeles för mycket, som ju också Nils Åsling sade. Det finns åtskilligt att ta fasta på i det som Nils Åsling har anfört här i dag. Jag upplever den här debatten som en väldigt allvarligt menad diskussion kring allvarligt menade frågor, och det noterar jag som något positivt. Vi får, som sagt, säkert anledning att återkomma till åtskilliga av frågorna. När Nils Åsling håller med om att det går att göra mera från de befintliga organens sida vill jag bara uttrycka den förhoppningen, att man verkligen vässar de instrument som finns. Det som händer i Norrbotten är ändå påtagligt fel i förhållande till de från alla håll uttalade principiella målsätt Nr 42 ningarna för vad man vill göra med Norrbotten och vill åstadkomma i det Måndagen den länet när det gäller industriell utveckling. Jag hoppas att de diskussioner vi för 3 december 1979 om Norrbotten skall leda till att den företagsekonomiska ideologins tvångströja inte skall tillåtas att binda människors sätt att tänka och hämma möjligheterna till offensiva industriella projekt. Tillåts detta fortsätta tillåts också Norrbottens avveckling att fortsätta, och det är ju ingenting som någon av oss önskar.
Herr talman! Jag vill återgälda Eivor Marklunds vänliga kommentar med att säga att jag upplever denna debatt som föredömlig. Vi har ju då och då debatter om regionala utvecklingsproblem här i kammaren, och ibland blir de inte så konstruktiva som man skulle önska. Den här debatten förefaller från min synpunkt vara föredömlig. Diskussioner kring konkreta utvecklingsmöjligheter är vad Norrbotten och Norrbottensproblemen behöver, och sådana är jag beredd att medverka till även fortsättningsvis. Jag noterar också med tillfredsställelse att Eivor Marklund säger att det regionala engagemanget kring Länsplanering 80 är starkare än tidigare. Det låter hoppingivande. Det är på det sättet man kan etablera en konstruktiv dialog mellan regionala myndigheter och organ och de centrala, den dialog som till sist skall ge avsett resultat i en prioritering av de resurser som man behöver för att klara utvecklingsfrågorna. Jag noterar också att Eivor Marklund har konstaterat att det nu läggs fram konkreta förslag i frågan till skillnad från tidigare. Det är som jag ser det en följd av inrättandet av Norrbottendelegationen. Det är alltså i hög grad en följd av ett ökat regionalt ansvarstagande och ett ökat regionalt engagemang. Det är också, tror jag, avgörande för hur man lyckas i framtiden — framför allt i Norrbotten men naturligtvis också i andra regioner med problem — att man lyckas frigöra ett regionalt engagemang som kan vara pådrivande i den utvecklingsprocess som måste till för att klara problemen. Eivor Marklund säger att hon nu märker mera av ett lönsamhetstänkande. Det är möjligt. Vi måste komma bort från den tid då man mera såg till projektens spektakulära och propagandamässiga karaktär än till deras reella möjlighet att överleva och erbjuda de anställda en trygg sysselsättning på lång sikt. Det är av omsorg om långsiktiga och trygga sysselsättningsmöjligheter som man måste ställa lönsamhetskrav även på de statliga företag som är verksamma t.ex. i Norrbotten.

Herr talman! Carl-Henrik Hermansson har frågat mig om jag delar uppfattningen att det från allmän demokratisk synpunkt är otillfredsställande att de olika sidornas ekonomiska förutsättningar i folkomröstningskampanjen är så olika och vilka initiativ som regeringen avser att ta för att snabbt ge den redan formerade nej-sidan statliga medel. Låt mig först konstatera att politisk enighet råder om att statliga bidrag skall utgå till kampanjkommittéerna för de olika alternativen i den kommande folkomröstningen i kärnkraftsfrågan. Vi vet emellertid ännu inte slutligt hur alternativen kommer att se ut och hur de olika sidorna kommer att formera sig. Företrädarna för riksdagspartierna har vid överläggningar nått fram till att planeringen i kärnkraftsfrågan bör ske med utgångspunkt i att folkomröstningen bör äga rum den 23 mars 1980. Detta innebär att överläggningarna om folkomröstningspropositionens innehåll måste ske i sådan tid att propositionen kan föreläggas riksdagen före juluppehållet. I propositionen bör enligt min mening frågor om bl.a. röstningsalternativ, kampanjkommittéer och medelstilldelning tas upp. Det är min förhoppning att man skall kunna uppnå politisk enighet om hur dessa frågor skall lösas. Med hänsyn till den tidigare träffade överenskommelsen mellan partierna om tidsplanen fram till folkomröstningen tror jag att man kan utgå från att en lösning av dessa frågor är nära förestående. När detta är ett faktum är min strävan att medel skall ställas till kampanjkommittéernas förfogande så snart det är praktiskt möjligt.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Petri för svaret. Jag tror att han håller med mig om att de medel som hittills har stått till förfogande för de olika sidorna inför folkomröstningen har varit synnerligen ojämnt fördelade. Ja-sidan har ett övermått av penningmedel, vilket också har kommit till uttryck i mycket dyrbara annonskampanjer, medan nej-sidan har tvingats att lita till bössinsamlingar. Det är ur demokratisk synvinkel inte bra med en sådan ojämnhet. Nu kan det genom de statliga bidrag som skall ställas till förfogande bli en viss utjämning när det gäller medlen, även om ja-sidan också i fortsättningen kommer att ha en övervikt, om storbolagen fortsätter att anslå de stora penningsummor som de hittills gjort till ja-sidans propaganda. Jag tar upp detta speciella spörsmål i en fråga till statsminister Fälldin. Det är mot denna bakgrund angeläget att statliga medel kan utbetalas snarast. Men dyrbar tid har redan försuttits. Folkkampanjen Nej till kärnkraft uppvaktade talmannen så fort denne valts här i riksdagen. Man fick ett positivt svar, men ingenting har sedan hänt. Både utskottsinitiativ och initiativ från regeringens sida hade varit möjliga. Regeringen borde enligt min mening ha kunnat ge förskottsanslag så fort en kampanjledning hade bildats — och detta var redan före riksdagens början i höstas ett faktum i vad gäller nej-sidan. Mycken onödig tid har alltså gått. Många dyrbara annonser har publicerats för ja-sidan, medan nej-sidans propaganda har hämmats av brist på penningmedel. Energiministern säger nu att statliga pengar skall kunna utgå ”så snart det Nr 43 är praktiskt möjligt”, för att citera det sista i hans svar. Jag tycker det skulle Tisdagen den vara angeläget med en närmare precisering här i kammaren av vilken 4 december 1979 tidpunkt energiministern avser. Redan nästa vecka skall ju partiledarna samlas till överläggningar för att slutgiltigt nå en överenskommelse om Om befrielse för propositionens innehåll — om jag inte är fel underrättad sker detta den 14 fria samfund och december. Enligt min mening borde det vara möjligt att från denna tidpunkt frikyrkoförsamlingutbetala statliga medel i förskott till de kampanjorganisationer som redan har ar från skyldighebildats. Jag vill fråga energiministern om han kan instämma i denna min
Herr talman! Jag vill bara kommentera herr Hermanssons fråga med att säga att jag hoppas att vi i de partiöverläggningar som skall ske nästa vecka skall kunna bli eniga om medlens fördelning. Jag tror personligen att det sedan så skett skall finnas möjligheter att utbetala förskott.
Herr talman! Jag vill tolka energiministerns besked i denna replik som ett positivt svar på den fråga jag ställde, och då är jag tillfredsställd på den punkten. Det kan emellertid uppstå ett problem till, och det är angeläget att energiministern också där kan ge ett besked. Det är uppenbart för alla att ja-sidan har vissa problem när det gäller konstitueringen av olika kampanjkommittéer, att ena sig om ett alternativ och att bilda en kampanjkommitté för detta alternativ. Om det skulle bli så att det inte omedelbart blir klart med en kampanjledning för ja-sidan efter den 14 december, är det ändå möjligt att ge förskottsanslag till nej-sidan, som redan är konstituerad? Jag tycker att detta borde vara angeläget. Det kan inte vara riktigt om ja-sidans problem, som delvis kan vara taktiska, skulle få fördröja utbetalningen av medel till nej-kampanjen, som sedan länge är konstituerad.

136, och anförde: Herr talman! Rolf Sellgren har frågat mig om jag avser att lägga fram förslag som befriar de fria samfunden och frikyrkoförsamlingarna från skyldighet att erlägga arvsskatt. Svaret är ja. Jag vill i det här sammanhanget påminna om att den förra regeringen i våras lade fram ett förslag om arvsskattefrihet för trossamfund och församlingar. Förslaget omfattade dem som i sin verksamhet håller 111 regelbundna och offentliga gudstjänster . Förslaget avslogs av riksdagen. Skatteutskottet uttalade att utskottet i princip visserligen kunde biträda regeringens förslag. Enligt utskottets uppfattning borde dock möjligheterna att utvidga skattefriheten även till andra rättssubjekt prövas. Utskottet förutsatte att ett nytt förslag i frågan skulle läggas fram. Ett sådant förslag är nu under utarbetande inom budgetdepartementet.

Herr talman! Jag ber att få tacka budgetministern för det positiva svaret. Samtidigt vill jag beklaga skatteutskottets behandling i våras av propositionen om avdragsrätten. ; Det vore beklagligt om den överarbetning av förslaget som pågår i departementet skulle försenas genom en långt utdragen översyn, så att vi får vänta ytterligare på att få den här frågan löst. Jag känner en viss oro med anledning av det svar jag har fått. Statsrådet säger visserligen att det skall komma ett förslag, men han säger ingenting om tidpunkten. Det i och för sig positiva svaret skulle få en bra komplettering, om statsrådet kunde ange en ungefärlig tidpunkt för när vi kan vänta oss ett förslag till riksdagen. Jag vill tillägga att man borde kunna vara överens om att frågan om arvsskattens avskaffande för frikyrkor och frikyrkoförsamlingar är en ren rättvisefråga. För svenska kyrkan gäller nämligen skattefrihet för mottaget arv. De många frikyrkoförsamlingarna och deras medlemmar som berörs av detta betraktar det närmast som obegripligt, kanske t.o.m. oförlåtligt, att skattereglerna är så olika för frikyrkorna och svenska kyrkan. Det är här inte fråga om stora inkomstbortfall för samhället. Det rör sig i stället om närmast marginella kostnader, men om arvsskatten avskaffades skulle det innebära betydelsefulla intäkter för de församlingar och menigheter som berörs av det. Jag vill försäkra att de pengar som därigenom kunde användas av de frivilliga organisationerna skulle användas på ett väsentligt mer effektivt sätt än som är fallet när pengarna går in i statskassan. Inte så att vi som enskilda medlemmar skall befria oss ifrån skatter, för samhället har stora åtaganden där vi solidariskt skall vara med och stödja varandra, men jag är övertygad om att dessa församlingar gör samhällsinsatser som inte kan värderas i pengar. De insatserna når fram till personer och behov som aldrig uppmärksammas av samhällsinstitutionerna. Jag vore tacksam om budgetministern ville ge ett svar på frågan om när vi kan få det här förslaget.
Herr talman! Jag hoppas att denna proposition skall vara ett av de förslag som riksdagen kan börja arbeta med, då Rolf Sellgren och andra kommer tillbaka till riksdagen efter ett stärkande och vederkvickande juluppehåll.

Herr talman! Ingrid Segerström har frågat mig om regeringen är beredd att ge luftfartsverket och Linjeflyg erforderliga resurser för att genomföra utflyttningen till Arlanda av Fokker F 28 inom den tid koncessionsnämnden för miljöskydd har fastställt. Luftfartsverket anförde i september besvär hos regeringen över koncessionsnämndens beslut. Besvären, som handläggs i jordbruksdepartementet, har ännu inte avgjorts. För egen del är jag beredd att föreslå regeringen att medel anvisas för att täcka den statliga andelen av luftfartsverkets investeringar, så att regeringens beslut efter prövningen av besvären kan genomföras.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet för svaret på min fråga. Jag känner väl till att luftfartsverket har besvärat sig hos regeringen över koncessionsnämndens beslut om flygverksamheten på Bromma, och jag vet också att regeringen inte har tagit ställning till luftfartsverkets besvär. Luftfartsverket hemställde i sina besvär att regeringen skulle avgöra frågan skyndsamt. Eftersom det är jordbruksdepartementet som handlägger besvärsärendet får jag väl i nästa vända fråga jordbruksdepartementets chef hur långt man har hunnit. Det är nämligen angeläget, som jag bedömer det, att man får ett beslut. Det finns stor oro bland människorna — inte bara i Bromma utan i stora delar av Stockholm och dess grannkommuner. Man väntar på ett slutligt besked. Det har varit många år av plåga för många stockholmare, och vi måste få en ändring till stånd. Jag är emellertid tillfreds med den sista delen av herr statsrådets svar, nämligen att statsrådet är beredd att se till: att medel anslås, så att utflyttningen kan ske inom föreskriven tid. Jag förutsätter nämligen att regeringen kommer att avslå luftfartsverkets besvär.

Herr talman! Fru Segerström anslår ju rätt försiktiga tongångar. Men den här frågan aktualiserar ändå ett par saker. Jag har i svaret sagt att jag är beredd att föreslå att medel anvisas för att täcka den statliga andelen. Stockholms läns landsting, som ju har ansvar för trafikförsörjningen i den här regionen, har visserligen uttalat sig mycket kraftfullt emot Bromma flygfält men i mindre utsträckning varit beredd att bidra till den del av kostnaderna som landstinget enligt riksdagsbeslut skall täcka. Jag förmodar att det finns en samstämmighet mellan fru Segerström och mig om att Stockholms läns landsting får lov att ta de ekonomiska konsekvenser som det skall ta enligt riksdagens beslut — speciellt som ju landstinget är så ivrigt att uttala sig i miljöfrågan, som landstinget däremot egentligen inte har med att göra. Vad som förvånar mig när det gäller Bromma flygfält är att en lokal opinion, som annars gör sig så stark, är fullständigt tyst om detta. Vad säger exempelvis företrädare för orter som Borlänge, Halmstad, Jönköping, Kalmar, Karlstad, Sundsvall, Umeå, Visby, Ängelholm och Örnsköldsvik? Där ställer man i det här fallet inga krav på Stockholm som huvudstad. Det gäller krav som jag tycker det är naturligt för riksdagen att ställa på huvudstaden, nämligen att plats för kommunikationer skall stå till förfogande. Jag har sagt förut — och jag säger det också i den här debatten — att jag tycker att bytänkande i det här fallet präglar vissa stockholmare. Framför allt gäller detta de socialdemokratiska Stockholmsföreträdarna, som ju för sin del i sitt kommunala program klart säger att man skall bygga bostäder på Bromma flygfält. Att Fokkern av miljöskäl kanske måste flytta till Arlanda tills vi får tystare flygplan — det är något helt annat än att man skall lägga ned Bromma för evärdlig tid.

Herr talman! Jag kan naturligtvis inte fråga statsrådet om annat än den statliga delen av kostnaderna för utflyttningen till Arlanda, och jag har inte heller gjort det. Frågan om den del som kommer på landstinget får väl avgöras på annat håll. Statsrådet talar om bytänkande. Jag läste i Aftonbladet för en liten stund sedan vad svaret skulle innehålla, och det stämde inte riktigt. Men jag måste säga att det här med bytänkande har jag inte tagit upp i min fråga. Det som koncessionsnämnden har beslutat om är utflyttning av jetflyget, och det är den enda del som riksdagen har anledning att ta ställning till. Vad gäller Brommas framtid i övrigt lär vi få återkomma till den diskussionen vid ett senare tillfälle och kanske i andra sammanhang.
Herr talman! Det är riktigt att Aftonblandet inte hade en helt korrekt nyhetsrapportering. Därvid ger jag fru Segerström rätt. De som ”läcker” uppgifter till Aftonbladet är tydligen inte så välunderrättade som de borde vara. Men det är i och för sig inte bara fråga om jetflyg, utan jag föreställer mig att riksdagen måste, so oder so, ta ställning till frågan om Bromma flygfält. En del upprustning måste nämligen göras om man över huvud taget skall bevara flygfältet, och därför kommer ändå frågan om Bromma flygfält förr eller senare att läggas på riksdagens bord. Frågan i dag gäller, som fru Segerström mycket riktigt påpekar, bara jetflyget, men det är inte lång tid kvar till dess hela frågan om Bromma flygfält måste föreläggas riksdagen. Flygfältet kan inte var kvar längre utan vissa upprustningar — även om det bara skall bevaras för allmänflyg och annat inrikesflyg än det som sker med Fokker.

Herr talman! Sune Johansson har frågat mig om jag är beredd att verka för att SJ inom ramen för sitt aviserade personalbehov kan bereda även arbetshandikappade anställning. De krav på säkerhet i verksamheten som SJ måste ställa begränsar de arbetsuppgifter som SJ kan rekrytera handikappade till. Säkerhetskraven för också med sig ett behov av omplaceringar inom företaget. Med ett minskande personalantal har detta inneburit att möjligheterna att anställa arbetshandikappade har varit små. SJ:s behov av nyrekryteringar kommer att öka under de närmaste åren. Därmed kommer också möjligheterna att anställa handikappade att öka. Jag utgår från att SJ kommer att utnyttja denna möjlighet. Myndigheterna skall vid nyanställningar nämligen verka för att arbetshandikappade bereds sysselsättning. Det framgår av förordningen om arbetshandikappade i statligt reglerad anställning m.m.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga, som jag har ställt med utgångspunkt i de verksamhetsberättelser som två av våra statliga organ nyligen har avgett. Det ena är SJ, som i sin verksamhetsberättelse för 1978/79 säger sig ha ett nyrekryteringsbehov av ca 2000 personer per år. Det andra är arbetsmarknadsstyrelsen, som i sin verksamhetsberättelse för samma år säger att det vid arbetsförmedlingarna varje månad under det senaste året fanns 28 000 arbetshandikappade sökande och att av dessa har kvarstått ca 77 26 som man inte har kunnat placera — detta trots det batteri av åtgärdsmedel som riksdagen har utrustat arbetsmarknadsstyrelsen med. De handikappades självklara rätt till arbete har inte kunnat tillgodoses, och i det läget faller det sig naturligt att av alla arbetsgivare kräva större vilja att anställa handikappade och ett större ansvar — men särskilt av statliga företag såsom SJ. Självfallet gläds vi alla åt att SJ börjar redovisa planer på personalökning. Och en viss del av de arbetsuppgifter som är aktuella bör kunna förbehållas arbetshandikappade människor. SJ bör som statligt företag kunna påräkna statligt lönebidrag med bortåt 100 96. Därför gäller det endast att anstränga sig litet för att ta fram lämpliga arbetsuppgifter och anpassa arbetsplatserna efter vederbörandes handikapp. Herr talman! Kommunikationsministern har i sitt svar till mig åberopat en förordning, vars verkliga innebörd jag inte känner till. Jag skulle därför vilja fråga om den åberopade förordningen i första hand avser skyldighet att bereda arbete åt redan inom SJ befintliga arbetshandikappade eller om den öppnar möjlighet att ta in människor som ännu inte fått plats på arbetsmarknaden. Det är den senare kategorin som jag avser, och jag vill på det här sättet försöka redovisa mitt intresse för att bidra till att dessa människor verkligen får möjlighet att komma in även i statliga företag, såsom statens järnvägar.
Herr talman! Jag har här 4§ i denna författning, där det står att myndigheterna skall vid nyanställning verka för att arbetshandikappade bereds sysselsättning. Sedan vill jag rent allmänt ge uttryck för en ståndpunkt i de här frågorna, som jag fick från en partikollega till herr Johansson för ett stort antal år sedan. Det var förutvarande socialborgarrådet Sören Carlson som åberopade sin anställning vid Folksam och sade att Folksam som ett stort företag ansåg sig ha den personalpolitiken att man skulle anställa människor ur alla grupper och kategorier. Det bör en stor arbetsgivare göra, och det är någonting som — precis som herr Johansson säger — självfallet också bör gälla för statsmakterna.
Herr talman! I sitt svar till mig säger kommunikationsministern att SJ kommer att utnyttja den här möjligheten. Men då frågar man sig: Vilka initiativ är kommunikationsministern beredd till för att SJ nu skall vidta de här åtgärderna? Det är ju ändå kommunikationsministern som inför riksdagen är ansvarig för SJ:s verksamhet, och självklart har vi, som är intresserade av att de arbetshandikappade får större möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden, också rätt att kräva besked från kommunikationsministern om vilka eventuella åtgärder han föreslår under den närmaste perioden.
Herr talman! Jag har i min hand ett brev från chefen för statens järnvägar, generaldirektör Bengt Furbäck, där han angivit att förutsättningarna nu ökar i och med att personalökningen blir större och att man från statens järnvägars sida kommer att beakta detta. Jag har ej heller i detta fall anledning att på något sätt misstro statens järnvägar utan förutsätter att man där kommer att följa de författningar som riksdagen beslutat om.
Herr talman! Men om nu inte så skulle bli fallet och vi har en trång arbetsmarknad för de handikappade, bör väl ändå kommunikationsministern vara beredd att vidta åtgärder. Han har som medlem av regeringen ändå ett ansvar för att de arbetshandikappade får arbetstillfällen. Därför tycker jag det verkar låt mig säga litet avslaget att bara vänta på vilka förslag som skall komma från tjänstemän inom SJ. Sådana förslag tycker jag kommunikationsministern redan bör vara klar med vid den här tidpunkten - om han menar något med att han är beredd att verka för att de arbetshandikappade också ges möjligheter till anställning inom statens järnvägar.
Herr talmän! Ånyo kan jag med förvåning konstatera den misstro som tycks råda mot järnvägens ledning. Nu är det Sune Johansson som hyser sådan misstro. Jag förstår inte på vilket sätt det är ”avslaget” att jag utgår från att ett stort statligt verk följer de författningar som i laga ordning utfärdats. Om jag i vartenda ärende, där en författning utfärdats, skulle utgå från att de olika verken inte följer författningarna, skulle jag inte kunna sköta någon del av det jobb jag har att sköta. Jag är mycket förvånad över att en riksdagsman står här och säger att det är avslaget när jag utgår från att statens järnvägar följer lagar och förordningar. Jag vet inte hur kolsyrade herr Johansson anser att statsråd skall vara och vilka förslag man skall pådyvla en förvaltning som i klartext sagt att den nu har förutsättningar att följa den här författningen vid sina nyanställningar. Får vi höra vad det är för kolsyra herr Johansson anser skall till, eftersom han inte litar på järnvägen!
Herr talman! Jag behöver inte använda vare sig kolsyra eller andra flyktiga ämnen för att framhålla behovet av att de arbetshandikappade får möjligheter till anställning inom statliga verk. Om vi går litet grand tillbaka i tiden och ser hur det har varit med möjligheterna för arbetshandikappade att få jobb inom statliga verk, så finner vi att utrymmet där inte har varit speciellt stort för dem. Därför trodde jag att här fanns ett dokumenterat nytänkande i första hand hos kommunikationsministern och att han var beredd att avge någon form av deklaration, som jag tror att de handikappade i vårt land är ute efter att få av personer som tillhör regeringen.
Herr talman! Jag sade nyss till herr Johansson att jag har hämtat min uppfattning i de här frågorna från en partikollega till herr Johansson. Nu drabbar kritiken även Sören Carlson, förutvarande socialborgarråd i Stockholm. Det var väl litet hurtigt.
Herr talman! Jag kan inte känna till vad alla partivänner till mig har sagt i olika sammanhang, men jag trodde att vi skulle hålla oss till sakfrågan. Jag frågade efter konkreta förslag från kommunikationsministern. Sådana har jag inte fått, men jag hoppas att han ändå har en vilja att tillgodose mitt krav, men i första hand de arbetshandikappades krav på att få sysselsättning vid statens järnvägar.
Herr talman! Jag blir mer och mer förvånad. Jag begär inte att herr Sune Johansson skall känna till vad Sören Carlson sagt. Jag begär inte ens att Sune Johansson skall lyssna på vad jag säger från min stol här i kammaren, men det är väl i alla fall inte orimligt om jag utgår från att Sune Johansson gör det i den debatt som vi två har. Här gav jag uttryck för en principståndpunkt, vilket herr Johansson bad mig om, två repliker efter det att jag redan hade angivit min principiella ståndpunkt, där jag instämde i vad ett socialdemokratiskt borgarråd i Stockholm sagt.
Herr talman! Nu är det ju inte socialdemokratiska borgarråd i Stockholm som styr regeringspolitiken i landet — även om vi har ett borgerligt f. d. borgarråd från Stockholm som nu har hand om kommunikationspolitiken — så vi får kanske inte sätta alltför stor tillit till vad de här borgarråden har tyckt i sin egenskap av borgarråd vid olika tillfällen. Vad jag har varit ute efter att få från kommunikationsministern har varit en deklaration av den typ som statsråd brukar avge när de säger sig vara positivt inställda till en sak och vilja främja den. I det här fallet borde det lämnas en något bestämdare deklaration om huruvida kommunikationsministern för sin del är beredd att påverka de arbetshandikappades möjligheter till ökad anställning vid statens järnvägar.

Herr talman! Tredje vice talmannen Karl Erik Eriksson har frågat mig vilka åtgärder som har vidtagits för att bereda alla dem som önskar använda tåg i anslutning till juloch nyårshelgerna tillfälle att också få möjlighet till detta. Som vanligt verkar det att bli mycket folk på tågen i jul. Genom att SJ erbjuder lågpris vissa dagar kommer resandet att spridas mer över helgen än tidigare år. Därigenom kan järnvägen erbjuda fler människor plats. SJ sätter in alla tillgängliga resurser i form av extratåg och extravagnar för att klara julruschen. Tillgången på lok och vagnar är avgörande för hur mycket folk SJ kan transportera. Nu håller 150 personvagnar och 100 motorvagnar på att levereras. De kommer, när de blivit levererade, att öka järnvägens kapacitet under de närmaste åren. SJ planerar också att beställa nya sovvagnar. Kapaciteten får byggas ut i den takt vi har råd med.
Herr talman! I motiveringen till min fråga har jag framhållit att det hittills har varit positiva och framgångsrika satsningar som SJ har gjort, såsom lågprissatsningen, en mera serviceinriktad attityd mot resenärerna, rökfria restaurangvagnar och snabbare förbindelser. Allt detta har bidragit till ett starkt ökat tågresande. Vi resenärer har känt att SJ nu är på väg att på nytt bli ”hela svenska folkets järnväg”. Men jag vill, även om detta bara är en kort frågedebatt, ändå säga att vi som åker tåg varje vecka och som åker långa sträckor märker att gränsen för vad personalen orkar snart är nådd. Även om personalen har satsat friskt på service och varit inspirerad på grund av att tågen varit fyllda med nöjda resenärer, har jag en känsla av att SJ:s personal nu blivit ganska sliten på grund av det starkt ökade antalet resenärer på tågen. Jag kan ge ett färskt exempel. I fredags kväll när vi åkte hem med Värmlandståget var varenda sittplats upptagen och hundra personer måste stå. Jag nämner detta, eftersom det hänger ihop med den fråga jag har ställt som gäller julresandet. Jag har inför julen fått vittnesbörd från flera personer som långt före helgen önskat beställa tågbiljetter men fått till svar att tågen redan varit fyllda. Detta är skälet till att jag har ställt min fråga, som jag tackar för svaret på. SJ har gått ut med annonser och sagt: ” Var rädd om dig — ta tåget.” Jag har ringt till några järnvägsstationer och frågat hur läget är, och personalen där har sagt att försäljningen av lågpriskort ökar så fort väglaget blir dåligt. Det är positivt, tycker jag. Men inför julen har man redan fått avvisa många resenärer. Nu säger kommunikationsministern i svaret att SJ beställt 150 personvagnar och 100 motorvagnar, som håller på att levereras. Jag vill fråga kommunikationsministern: När blir dessa tillskott disponibla? Vilket år? Jag tror att vi ganska snart kommer att ha behov av dessa vagnar. Låt oss tänka oss in i en vanlig situation. Folk har läst uppmaningen: ”Var rädd om dig — ta tåget!” Så har man köpt lågpriskort under hösten, bl.a. med tanke på julresan. Så knallar man ned fyra veckor i förväg till stationen i sin bygd för att beställa biljett för julresan. Men då visar det sig att alla tåg de aktuella dagarna är fullbelagda. Vilket råd har kommunikationsministern att ge en sådan SJ-kund?

Herr talman! Jag vill inte göra som Tage Erlander och ramla i den här fällan. Därför låter jag bli att svara på den sista frågan. Vad statens järnvägar gör är att sätta in ca 200 extratåg. Varenda vagn och vartenda lok som finns sätter man in. Dessutom har man som jag sade beställt 150 nya personvagnar och 100 nya motorvagnar. De kommer att levereras i en takt av två å tre i månaden under hela 1980-talet. Det kommer alltså att ta ett antal år innan vi fått fram dessa vagnar. Det lyckade resultatet av lågprissatsningen har föranlett SJ att göra dessa nyinvesteringar. De borde kanske ha gjorts ännu snabbare. Men ingen av oss kunde väl ana att det skulle gå så bra som det gjort. Nu har SJ uppgivit för mig — och jag förutsätter att det är riktigt — att det bara är sovoch liggvagnar till övre Norrland den 19-23 december som är fullbelagda. Man säger också från SJ:s sida att många beställer för säkerhets skull. Därför brukar de allra flesta kunna få plats på grund av att det kommer återbud litet längre fram. Även om det inte är något bra surrogat för den som vill åka tåg så har SJ:s snabbussar till Norrland fortfarande ledig kapacitet. Dessutom har Linjeflyg lovat att fördubbla sin kapacitet under juloch nyårshelgerna. Slutligen kan jag säga till Karl Erik Eriksson att SJ för sin del trots allt inte tror att det kommer att bli trängre än vanligt på tågen, eftersom resandet blir så mycket mera spritt på grund av det nya lågpriskortet. Men vissa speciella toppdagar kan det bli omöjligt att få en biljett. Mitt råd tillen sådan person —-om jag nu i alla fall skall ge ett — är att han försöker skjuta resan en eller annan dag framåt i tiden eller hoppas på ett återbud den speciella dag han vill resa. Det är ungefär som med taxi i Stockholm. När det är snöstorm går det inte att få en taxi. Jag kan inte heller ge något råd till den person som då står i blötsnön, herr Eriksson.

Herr talman! Tyvärr är det väl så att kommunikationsministerns antagande att bara Norrlandstågen är slutsålda inte är riktigt. Jag tycker också att det är litet för spekulativt att räkna med att det kommer att bli en rad återbud till julen. Ingen kan lastas för detta. Det är positivt jag understryker det än en gång — att SJ:s lågprissatsning och ökade service på allt sätt har gjort att man åker tåg mer än tidigare. Det är väldigt stimulerande och värdefullt. Men jag tror att det är viktigt att SJ:s ledning och kommunikationsministern gör allt för att visa svenska folket att man vill bereda så många som möjligt tillfälle att åka tåg och vara rädda om sig. Kommunikationsministern berättade nu i vilken takt vi skulle få dessa leveranser. Jag vill ställa den direkta frågan: Har det fina utslag som vi ser varje helg och som vi kommer att få se till julen — folk åker nu tåg i större utsträckning — gjort att kommunikationsministern räknar med dels att förstärka SJ:s vagnmaterial, dels att förstärka på personalsidan? Jag tror att det är oerhört viktigt att vi inte sliter ned vår personal genom det ökande Nr 43
Herr talman! Som jag sade i en debatt nyss med Sune Johansson kommer man på SJ att göra en del personalförstärkningar under de kommande åren, vilket delvis är ett resultat av lågprissatsningen. I övrigt vill jag hålla med tredje vice talmannen om att ingen skall lastas för att människor plötsligt börjar åka tåg i större utsträckning. Det är tvärtom mycket positivt. Jag vill understryka att det är mycket viktigt att vartenda disponibelt lok och varenda tillgänglig vagn kan tas i anspråk i jul liksom att SJ sätter till alla klutar för att så många som möjligt skall få en chans att utnyttja dess tjänster. Jag tycker att det är viktigt att framhålla detta, eftersom SJ:s personal, från den högste till den lägste, gör ett beundransvärt jobb, något som vi har all anledning att vara glada över.
Herr talman! Kommunikationsministern och jag är helt överens om att den ökade beläggningen på SJ är något mycket positivt. Jag tolkar vidare hans uttalanden så, att vi också är överens om att man kan klandra politikerna, inkl. kommunikationsministern, och SJ-ledningen om inte åtgärder snabbt sätts in för att genomföra förbättringar och förstärkningar både på den personella sidan och när det gäller materielen.
Herr talman! Detta tolkar jag som ett mycket positivt besked om riksdagens vilja att ge anslag på dessa punkter.

Herr talman! Våra skatteregler upplevs inte alltid som speciellt klara och lättillgängliga och — vad värre är — inte heller som rättvisa. Det finns stora möjligheter att utnyttja bestämmelserna på ett sådant sätt att skattefördelar uppnås utan att lagbrott föreligger. Företagsamheten och fiffigheten är stor när det gäller att hitta kryphål i beskattningen. På bostadsbeskattningens område, som utskottet behandlar i betänkandet 1979/80:11, föreligger inte den neutralitet i beskattningen som man skulle önska. Även om vissa insatser har gjorts för att uppnå ett större mått av rättvisa, är vi fortfarande långt ifrån målet att bostadsbeskattningen inte skall medföra något systematiskt gynnande eller missgynnande av en viss boendeform eller viss ägarkategori. Många upplever bostadsbeskattningen i dess nuvarande utformning som orättvis och som att den gynnar vissa ägarkategorier medan andra inte får del av skattelättnader och avdragsmöjligheter. Bostadsskattekommittén, som arbetade från oktober 1972 till februari 1976, redovisade i två betänkanden sina förslag till åtgärder för att uppnå en större neutralitet i beskattningen mellan de olika boendeformerna. Den begränsade del av bostadsbeskattningen som utskottet behandlar i det nu föreliggande betänkandet handlar främst om s.k. andelshus och föreningar med fördelade lån. Till grund för utskottets behandling har legat propositionen 1978/79:209, där budgetministern föreslår förändringar i beskattningen när det gäller andelshusen och föreningarna med de fördelade lånen. Bostadsskattekommittén behandlade också i ett avsnitt frågan om beskattningen av bostäder på jordbruksfastigheter. I den delen redovisar budgetministern inga förslag till åtgärder, men det kan ändå vara anledning att notera att förslagen i den delen enligt propositionen är föremål för bearbetning i departementet och att de kommer att tas upp i ett annat sammanhang. Även om det i utskottet råder en betydande enighet om angelägenheten av att åstadkomma en rättvisare bostadsbeskattning, så har vi inte kunnat bli eniga när det gäller de förslag som budgetministern har lämnat i propositionen nr 209. Från socialdemokratiskt håll har vi fogat en reservation till betänkandet, och jag skall något motivera vårt ställningstagande. Budgetministern har inte godtagit bostadsskattekommitténs förslag när det gäller beskattningen av andelshusen och föreningarna med fördelade lån. De nya lösningar som budgetministern nu föreslår har inte varit föremål för remissbehandling. Vi reservanter tycker att detta är anmärkningsvärt. Utskottet har under sin behandling av propositionen infordrat uppgifter från en del institutioner och myndigheter liksom från bostadskooperationen. Av svaren framgår att det hade varit värdefullt om en ordentlig remissomgång hade genomförts. Nu är förslagen dåligt belysta, och underlaget är alltför osäkert för att läggas till grund för en ny lagstiftning. Bostadsskattekommitténs förslag, som har remissbehandlats, har förelegat sedan 1976, och även om det ur den synpunkten har dröjt alldeles för länge med åtgärder anser vi reservanter att regeringen bör återkomma med mer genomarbetade förslag än de som föreligger. Det första avsnittet som behandlas i utskottsbetänkandet gäller beskattningen av s.k. andelshus. Andelshusen är hus som ägs av flera personer som bor i fastigheten. Beskattningen går så till, att om fastigheten går med vinst beskattas varje delägare för sin del av vinsten. Om däremot underskott uppstår har varje delägare rätt till avdrag från sina övriga inkomster för den del av underskottet som belöper på honom. En vanlig orsak till att underskott uppstår är att omfattande reparationer har utförts, och kostnaderna för dessa är omedelbart avdragsgilla. De mest påfallande skattefördelarna uppkommer när ett antal skattskyldiga förvärvar ett äldre, nedslitet hyreshus som rustas upp. I praktiken sker detta vanligen i regi av en byggmästare. Delägarna får sedan i sina deklarationer dra av kostnaderna för reparationerna. Reglerna medför att andelsägarna får avdrag för vad som reellt sett är en del av anskaffningskostnaden för bostaden. Skattelättnaderna uppgår ofta till så betydande belopp att de kan anses som rent stötande. När sedan reparationsarbetet är slutfört, avdragsmöjligheterna är utnyttjade och skattefördelarna tagits hem så överförs fastigheten till en bostadsförening, där de tidigare andelsägarna blir medlemmar. Medlemmarna övertar betalningsansvaret för de lån som avser fastigheten och fördelar lånen mellan medlemmarna, för att i fortsättningen kunna utnyttja de s.k. gäldränteavdragen. Propositionen gör nu ett halvhjärtat försök att begränsa avdragsrätten för reparationskostnaderna i andelshusen. Förslaget innebär att man medger omedelbar avdragsrätt för reparationskostnad upp till 10 96 av fastighetens taxeringsvärde. Har man utfört reparationer för ett högre belopp än dessa 10 96 får denna del aktiveras och ger då rätt till värdeminskningsavdrag enligt gällande regler för värdeminskning av byggnad. Avdrag skall dock få göras med 3 96 i stället för enligt nu gällande regler 1,5 eller 1,75 96, beroende på om huset består av sten eller trä. Motivet för det högre värdeminskningsavdraget anges vara att reparationsarbeten av förevarande slag inte har samma ekonomiska livslängd som ombyggnadsarbeten. Förslaget har mött invändningar, bl.a. ur taxeringssynpunkt. När man skall jobba med skilda procentsatser kommer de att vålla problem i taxeringsarbetet. Men den allvarligaste invändningen mot förslaget är, att även med de begränsningar som föreslås kommer det alltjämt att finnas stora möjligheter att skattefinansiera anskaffningen av bostaden. Det blir med budgetministerns och utskottets förslag även i fortsättningen årliga återbäringar på köpeskillingen i form av skatteavdrag. Vi reservanter kan inte godta förslaget i denna del. Jag övergår så till den andra delen av förslaget, där vi också funnit anledning att reservera oss. Det gäller beskattningen av bostadsrättsföreningar med fördelade lån. Även här väljer budgetministern andra vägar än de som bostadsskattekommittén föreslagit, och inte heller i denna del har förslagen varit föremål för remissbehandling. Utskottsmajoritetens förslag innebär i korthet att beskattningen av bostadsvärdet sker på så sätt att medlem i bostadsrättsförening såsom inkomst av kapital skall redovisa 4 96 av den del av bostadsrättens värde som överstiger 25000 kr. Som grund för bostadsvärdet läggs fastighetens taxeringsvärde, varifrån man får avräkna föreningens skulder. Enligt propositionens syfte skulle härigenom skapas en bättre balans i kostnadshänseende mellan de olika boendeformerna. Men om avsikten varit att uppnå en viss kostnadslikställighet mellan boende i bostadsrättslägenhet med fördelade lån och exempelvis villaboende, så föreligger det här — och om detta är utskottet enigt — avgörande skillnader i beskattningsförmånerna. Även om villabeskattningen kan anses generös jämfört med beskattningen för andra boendeformer, är den nu föreslagna beskattningen ännu frikostigare gentemot de skattskyldiga. Grundbeloppet 25 000 kr., som undantas från beskattningen, har ingen motsvarighet i villabeskattningen. Progressiviteten, som finns i villabeskattningen genom att intäktsprocenten höjs alltefter villans taxeringsvärde, saknas helt i den nu föreslagna beskattningen. Även taxeringsvärdet, som läggs till grund för beräkning av andelens värde, är avsevärt lägre för flerfamiljshus än för villabebyggelse. Detta innebär att taxeringsvärdet och därmed också bostadsvärdet för mer påkostade bostäder kommer att bli lågt i jämförelse med en motsvarande villabostad. Den föreslagna intäktsschablonen framstår med hänsyn till vad jag nu sagt som alldeles för blygsam. Det kommer därför även i fortsättningen att vara så att det är skattemässigt lockande att fördela lånen på andelsägarna. Detta system, som bostadsskatte kommittén betecknat som ”ett skattetekniskt konstgrepp”, kommer alltjämt att vara lönande. Men det finns ännu en sida av de föreslagna åtgärderna som är utomordentligt allvarlig, och det är förslagets återverkan på det äldre beståndet av bostadsrättsföreningar. Enligt vad som uppges i propositionen kommer de föreslagna åtgärderna endast i undantagsfall att drabba de äldre föreningarna och deras medlemmar. Men den uppfattningen delas inte av de remissinstanser som utskottet tillfrågat. Även den statistik som SCB tillhandahållit ger besked om att förslaget har betydligt mer långtgående konsekvenser än vad som förutsetts i propositionen. Som förslaget nu är utformat gäller det alla bostadsrättsföreningar, även föreningar med reguljärt statsbelånade bostadsrättslägenheter utan strimlade lån. Den föreslagna konstruktionen innebär att medlemmar i äldre, på sedvanligt och korrekt sätt etablerade, bostadsrättsföreningar kan drabbas rent slumpvis. Avgörande är faktiskt om föreningen haft möjligheter att ta upp lån och modernisera fastigheten. Om så inte har kunnat ske, löper medlemmarna uppenbara risker att bli beskattade, trots att boendet inte är modernt. Det handlar här enligt vår mening om helt oacceptabla effekter av ett förslag som avser att komma till rätta med problemen med de s.k. strimlade lånen. Här kommer många människor, ofta äldre, som har en gammal bostadsrättslägenhet att råka ut för en beskattning som för dem kommer att framstå som orättvis och svårförståelig. Budgetministern har inte lyckats klara gränsdragningen mellan å ena sidan avarterna, representerade av andelshusen och föreningarna med de strimlade lånen, och å andra sidan de äldre reguljärt bildade bostadsrättsföreningarna. Resultatet har blivit olyckligt. Åtgärderna mot de skatteläckor som nu utnyttjas har blivit för svaga, medan däremot de icke önskvärda effekter som uppstått för de äldre bostadsrätterna — effekter som inte kan vara motiverade från de utgångspunkter som ligger till grund för propositionen — har blivit större än vad budgetministern har förutsatt i denna proposition. Vi socialdemokrater har därför inte kunnat ansluta oss till förslaget i dessa delar utan anser att regeringen bör återkomma med ett bättre genomarbetat förslag. Jag ber med det anförda att få yrka bifall till reservationen av Erik Wärnberg m.fl.

Herr talman! För en vecka sedan behandlades här i kammaren en del av propositionen 209 och vpk-motionen 2697. Nu skall vi behandla ytterligare en del av propositionen, vpk-motionen och andra motioner, för att under morgondagen ta ställning till den sista delen, som behandlas i finansutskottets betänkande nr 8. Jag anser fortfarande att det hade varit en fördel om frågan om ändring i bostadsbeskattningen och motioner härtill fått en gemensam behandling i ers betänkande i stället för att delas upp på tre olika betänkanden -— från civil-, skatteoch finansutskotten —- som dessutom behandlas på olika dagar här i kammaren. Jag tog mig i förra veckan friheten att ändå göra en viss samlad bedömning, och jag försökte belysa några viktiga problem på bostadsmarknaden med anknytning till bostadsbeskattningen, mot bakgrunden av en tilltagande segregation, ökade orättvisor mellan olika boendeformer och en omfattande spekulation. Den proposition som ligger till grund för det betänkande vi nu behandlar har så stora brister och svagheter att den enligt vpk:s mening inte bör få ligga till grund för i och för sig angelägna förändringar. Det är en mening som f. ö. också delas av socialdemokraterna. Vi har därför i vår motion yrkat avslag på propositionen och begärt nya förslag snarast möjligt. Regeringsförslagen innebär att kostnaderna för reparation och underhåll i vissa fall inte får dras av på en gång utan i stället enligt avskrivningsplan. Som kompensation för att enskilda fastighetsägare får vänta på skatteåterbäringen öppnas i förslaget möjligheter till snabbare stöd till privata fastighetsägare genom bättre räntebidrag och ökade lånemöjligheter. Denna blandning av givande och tagande ger inte ett acceptabelt slutresultat. Det borde enligt vår mening vara uppenbart att avdrag inte i någon form skall få göras för ombyggnadskostnader och att avdrag för underhållskostnader starkt måste begränsas. Inte heller bör möjlighet ges till generella redovisningsmässiga uppskrivningar. Över huvud taget är förslagen i propositionen sådana att de gynnar en bostadsproduktion och ett enskilt ägande som enligt vår mening inte bör accepteras. I utskottsförslaget kvarstår regeringsförslagen i allt väsentligt oförändrade, trots att de är dåligt underbyggda och gynnar enskilda vinstintressen. En av de frågor som måste ställas är varför både regering och utskottsmajoritet frångått olika förslag från bostadsskattekommittén. I tidigare debatter kring bostadsbeskattningen har bl.a. vpk-motioner och vpk-förslag bemötts här i kammaren med hänvisningar till dels bostadsskattekommitténs pågående arbete, dels de förslag som bostadsskattekommittén hade redovisat. Nu visar det sig att praktiskt taget inget av de förslag som bostadsskattekommittén har kommit med på det här området har tagits uppi propositionen. Det visar sig dessutom att bostadsskattekommittén inte alls har behandlat vissa delar av de motioner och förslag som tidigare har väckts här i kammaren. Skatteutskottet har kommit med en rad underliga påståenden som motiv för att biträda propositionen och avstyrka motionerna från s och vpk. Bl. a. säger man att det är tillräckligt att konstatera att bostadsrättshavarnas möjligheter att göra avdrag i samband med de fördelade lånen uppstår genom ett kringgående av de grunder som gäller för beskattningen. Vidare påstås att de ej avsedda skattelättnader som då uppkommer i allmänhet är betydande och bostadskostnaderna blir därigenom ofta avsevärt lägre än för motsvarande hyreslägenheter. Mot denna bakgrund har utskottet sedan funnit att det framlagda förslaget är ett steg i rätt riktning även om det inte helt återställer den jämvikt som bör råda vid beskattningen. Herr talman, jag skulle vilja säga att det är allt ett bra litet steg man tar, ett steg som inte får någon större eller avgörande betydelse för att utjämna orättvisorna mellan hyresboende och bostadsrätter med strimlade lån! Vilken jämvikt är det f.ö. man talar om, som man med förslaget vill återställa? Varje seriös betraktare kan ju konstatera att det inte blir fråga om att med föreslagna åtgärder åstadkomma rättvisa. Ingen vill väl påstå att det innan man lade de här förslagen förekom någon jämvikt som man nu skulle återställa. Var och en vet att de här orättvisorna på bostadsmarknaden mellan olika upplåtelseformer har funnits under en rad år, ja, jag skulle vilja säga årtionden. Utskottet redovisar olika alternativa lösningar som står till buds i syfte att åstadkomma större rättvisa, men man avvisar samtliga alternativ som olämpliga. Man vill sålunda inte begränsa avdragsrätten när det gäller räntan på det man kallar fördelade lån och föreslår i själva verket att man skall genomföra ett mycket dåligt och ofullständigt förslag i stället för att komma med tidigare framförda eller nya, bättre och effektivare förslag. När anser utskottet det motiverat? Vilken omfattning skall systemet med strimlade lån och oiika typer av andelseller ägandelägenheter få, innan mera långtgående åtgärder kan anses motiverade av utskottet? Herr talman! Propositionens och utskottets förslag gällande ombyggnad av enskilt ägda hyreshus som innebär ett klart gynnande av enskilda vinstsyften kan vi från vpk — som jag förut varit inne på — inte biträda. De enda som gynnas av förslaget är privata fastighetsägare som tillförs nya vinster medan hyresgästerna inte får en krona lägre boendekostnad. Någon höjning av lånegränsen vid ombyggnad av enskilt ägda hyreshus och ändring av den garanterade räntan bör enligt vår mening inte ske för denna kategori av fastigheter och fastighetsägare. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen i skatteutskottets betänkande nr 11, vilket innebär bifall till vpk-motionen 2697.